Fru talman! Får jag säga till Kaj Nilsson på samma sätt som jag har haft anledning att säga i flera liknande ärenden, att skälet till att jag nu inte uttalar mig är att jag slår vakt om min rätt att bevaka miljöintressena. Den rätten förlorar jag om jag i förväg uttalar mig i ett ärende som regeringen skall ta ställning till och där jag skall vara ansvarig för beredningen och föredragningen. Jag vill emellertid hänvisa Kaj Nilsson till den programförklaring beträffande ärenden som gäller lösningsmedel som regeringen gav i samband med att vi tog ställning till sex liknande ärenden för ett par veckor sedan. Självfallet kommer den att ligga till grund för våra ställningstaganden nu också. Ärendet har överklagats av flera sakägare, arbetarkommunen i Klippan, miljöpartiet i Klippan och en lokal miljögrupp. Det har också kommit till min kännedom att den socialdemokratiska gruppen i länsstyrelsens lekmannastyrelse reserverade sig mot det beslut som länsstyrelsen fattade. Jag vill alltså, fru talman, understryka att regeringen kommer att göra sin prövning så snabbt som möjligt, men vi kan naturligtvis inte undvika, och vill inte heller göra det, att följa de lagar som gäller för en sådan prövning.
Fru talman! Jag tycker inte att det skulle vara så svårt att snabbt fatta rätt beslut. Detta är nästan ett parallellfall till ett fall i Torshälla, där en skola ligger i farozonen, ganska nära en fabrik. Det är som bekant fråga om utsläpp av styren, som är cancerframkallande. Det finns olika uppfattningar i sakfrågan. Sökanden anlitar s.k. experter från Danmark som själva framställer plastprodukter. De har angett ett mycket lågt utsläpp på 1 000 kilo om året, medan statens naturvårdsverk har kommit fram till en helt annan siffra, 6,5 ton om året. Sådana utsläpp innebär en stor fara för skolbarn och befolkning vid långtidsexponering. Det borde alltså inte vara så svårt att fatta beslutet.
Fru talman! Jag tror inte att det kommer att vara svårt att ta ställning i denna fråga, men vi måste för det första få in handlingarna inkl. besvärshandlingarna till departementet, vilket ännu inte har skett. För det andra är vi enligt lagen skyldiga att låta de berörda yttra sig. Jag kan försäkra Kaj Nilsson att vi kommer att göra processen så kort som det någonsin är möjligt med iakttagande av de regler som lagen föreskriver om hur ärenden av detta slag skall prövas.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser att begränsa eller förbjuda helikopterskidåkning i bl.a. känsliga fjällområden. Utvecklingen av den civila luftfarten i bl.a. fjällområdena har uppmärksammats av naturvårdsmyndigheterna. Detta gäller också helikoptertransporter av skidturister i fjällvärlden. För områden som är skyddade enligt naturvårdslagen finns i dag möjlighet att begränsa eller förbjuda lufttrafik. Statens naturvårdsverk har utnyttjat denna möjlighet till att bl.a. reglera flygning i nationalparker. I föreskrifterna för vissa nationalparker i fjällområdet finns nu bl.a. regler om förbud mot landning med luftfartyg. Liknande föreskrifter kan länsstyrelsen besluta om för naturreservat. Regler om flygning över bl.a. naturskyddade områden finns även i luftfartsförordningen. Luftfartsverket kan förordna att visst område skall vara s.k. restriktionsområde bl.a. om det behövs av hänsyn till naturskydd och friluftsliv. För sådant område skall luftfartsverket ange de inskränkningar i flygverksamheten inom området som behövs. Sådana beslut meddelas efter samråd med länsstyrelsen. Förbud mot landning inom ett område kan meddelas om det behövs med hänsyn till bl.a. naturskydd och friluftsliv. Av vad jag nu sagt framgår att de ansvariga myndigheterna har befogenhet att reglera såväl flygtrafik som landning i våra fjällområden. Man bör enligt min mening iaktta en mycket stor restriktivitet när det gäller helikopterskidåkning med hänsyn till naturvårdens och friluftslivets intressen. Jag förutsätter att berörda myndigheter noggrant följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Jag utgår också ifrån att den nu arbetande utredningen som gör en översyn av naturvårdslagen prövar om det behövs ändring i lagstiftningen för att förhindra onödiga störningar i fjällområdena.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Det var ett ganska positivt svar i rätt anda. Det här problemet kan kanske verka litet. Det är det också än så länge. Helikopterskidåkning innebär att man skjutsar upp människor med hjälp av helikopter till fjälltoppar och trevliga backar ute i naturen. Helikoptrarna bullrar mycket kraftigt. Det leder till att för alla dem som åker omkring nere på marken slås tystnaden sönder av maskinen som går fram och tillbaka. De som åker på marken är naturligtvis många fler. Det är ju billigare, om inte annat. De kanske är där just för att de vill uppleva tystnaden i fjällen i en 31 relativt orörd natur. Det behöver ju inte röra sig om ett naturreservat. Man kan säga att det finns en konflikt mellan två typer av friluftsintressen. Det gäller dels upplevelseturisterna som vill kunna uppleva en genuin natur, dels de turister som snabbt och enkelt vill kunna ta sig ut och åka i någon backe. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att det i viss mån är en social fråga. De välbeställda som har råd att hyra helikopter kan göra saker på bekostnad av dem som inte har så mycket pengar, utan hellre vill uppleva en tyst och genuin natur. Det gäller här att stämma i bäcken. Vi såg t.ex. vad som hände med snöskotrarna. När de kom sades det att det nog inte blir så farligt och att det inte leder till så många problem. Det blev många problem när man hade etablerat snöskotrar i Sverige. I dag är det nästan omöjligt att komma åt problemen. Man försöker med några restriktioner här och där. Det krävs således att man går in redan nu och stämmer i bäcken och vidtar åtgärder och ger myndigheter i uppgift att verkligen titta på detta. Helikopterskidåkning är förbjudet i vissa nationalparker, men inte i alla. Det borde vara förbjudet i alla.
Fru talman! Jag vill avge den mycket bestämda personliga uppfattningen att tingeltangel, bråk, buller och miljöstörande verksamhet av detta slag inte hör hemma i vår fria natur, vare sig det gäller naturreservat eller den natur vi har tillgång till enligt allemansrätten. Vi bör på olika sätt sträva efter att hålla efter det här och att som Roy Ottosson säger stämma i bäcken innan det blir för mycket av det eller för sent.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det var ytterligare ett förtydligande i den riktning som jag helst önskar. Jag vill också påpeka att det här finns en lukrativ marknad, där de som hyr ut helikoptrar kan tjäna pengar. Jag har kunnat notera att STF, Svenska Turistföreningen, anordnar en typ av resor med helikopterskidåkning. Det bara förtydligar att det är någonting på gång. Vi kan se på förhållandet i andra länder — USA, Canada, Nya Zeeland m.fl. — där denna utveckling har tagit större fart. Man har där fått problem. Det gäller inte bara dem som inte vill lyssna till helikopterbuller när de är ute och åker skidor, utan det gäller också för vilt och annat som kan störas av att det kommer ut folk med flygtyg, helikoptrar, i naturen där det normalt inte finns folk.

Fru talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga för att på kort sikt komma till rätta med situationen för narkomanvården i Stockholm och vilka åtgärder som planeras på medellång och lång sikt. I ett interpellationssvar till Gullan Lindblad den 6 december har jag givit en utförlig redogörelse över insatser för HTIV-smittade narkomaner. En fungerande narkomanvård baseras på en specialiserad öppenvård som stödjer sig på ett varierat utbud av institutionell vård. Den slutna narkomanvården spelar här en mycket viktig roll. En snabb utbyggnad av denna behandlingsform vad avser såväl antalet platser som metodinnehållet är särskilt angelägen för rehabilitering av tunga narkotikamissbrukare och för kampen mot HIV och aids. Kommuner och landsting har huvudansvaret för vård och behandling av de intravenösa missbrukarna. Staten beviljar dock betydande ekonomiska bidrag till missbrukarvården. Utöver de reguljära statsbidragen har staten hittills satsat 140 milj.kr. ur det särskilda aids-anslaget i kampen mot HIV och aids bland narkotikamissbrukare. Särskilda medel fördelas vidare till storstadsregionernas förebyggande arbete. Under 1989 kommer detta anslag att till stor del användas för insatser inom narkomanvården. I Stockholm har huvudmännen, Stockholms läns landsting och Stockholms stad, gjort betydande egna insatser. Landstinget satsar i år mellan 90 och 100 milj.kr. på narkomansjukvård. Stockholms stad har genomfört en avsevärd utbyggnad inte bara av den öppna narkomanvården utan också av familjevården och behandlingshemmen för narkotikamissbrukare. Jag vill peka på att Stockholm nu har tillgång till över 100 familjevårdshem och ca 300-400 behandlingshemsplatser. Fler narkotikamissbrukare än någonsin får nu kvalificerad behandling såväli öppna som i institutionella former. Men Stockholm har också en grupp narkotikamissbrukare med en mycket sammansatt och tung problematik. Möjligheten till tvångsvård enligt LVM är av särskild betydelse för denna grupp. Tvångsvården för tunga narkotikamissbrukare har hittills varit kraftigt eftersatt. Stora ansträngningar görs dock för närvarande för att täcka behovet av vård för denna grupp av missbrukare. Staten har avsatt ett särskilt statsbidrag för att utveckla tvångsvården för narkotikamissbrukare. Två nya hem för tvångsvård av missbrukare har startats i Stockholm och ytterligare två hem planeras. Jag vill också nämna att narkomansjukvården på Sabbatsbergs, Danderyds och Huddinge sjukhus har förstärkts. Antalet platser för avgiftning har vidare utökats. Jag håller med Göran Ericsson om att situationen inom narkomanvården i Stockholm inte bara är ett lokalt problem. I skuggan av aids-hotet är det en fråga av nationell betydelse. Som framgått av min redovisning har staten också gjort stora insatser för att underlätta och påskynda narkomanvårdens utbyggnad i Stockholm. Jag vill också nämna att företrädare för bl.a. socialdepartementet regelbundet deltar i överläggningar med ansvariga politiker och tjänstemän i Stockholms stad och Stockholms läns landsting i den s.k. Stockholmsgruppen för narkomanvårdsfrågor. Jag hyser stor tilltro till att en offensiv och väl fungerande narkomanvård kommer att utgöra den avgörande faktorn för att hejda spridningen av HIV-smittan bland narkotikamissbrukarna.

Fru talman! Får jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var en bra redovisning. De statliga insatserna i form av aidspengar och annat är naturligtvis utomordentligt positiva. Stockholm har genomfört en mycket stor utbyggnad av narkomanvården. Den uppfattningen har också jag. Men, fru talman, denna narkomanvård tycks inte fungera. Min fråga är föranledd av det faktum att Stockholm under lång tid misslyckats med att tillskapa en bra och framgångsrik vård för främst de tunga missbrukarna. Tillskapandet av en sådan vård tror både socialministern och jag skulle kunna vara en bra åtgärd. Det förefaller som om kommunen i det här fallet inte är kapabel att ta ansvar för de stora hot som finns — inte minst aidshotet men också det hot det innebär att 400 mycket tunga injektionsmissbrukare driver omkring och förstör sig själva på Stockholms gator. Min fråga föranleddes också av att jag ville fästa uppmärksamheten på att staten här måhända har ett större ansvar än att bara ge pengar. Såväl socialministern som jag och många här i kammaren trodde nog att huvudmannaskapsreformen när den genomfördes under slutet av 70-talet var en bra reform. Vi förde ner ansvaret för detta problem, och vi trodde att det skulle bli bättre. Men, fru talman, jag tror inte att det blev bättre. Vi har i dag facit, och man blir alltid klokare när man ser facit. Det vi nu ser gör att jag tror att det blivit sämre.

Fru talman! Jag tror att problemen när det gäller narkomanvården i det här området var större för ett antal år sedan än vad de är i dag. Det är beklagligt om det driver omkring 400 narkotikamissbrukare i Stockholm. Men det är också så, Göran Ericsson, att narkotikamissbrukare ofta drar sig till Stockholm för att söka anonymiteten här. Det är alltså inte alltid fråga om invånare i Stockholm, och det är naturligtvis svårt för Stockholms kommun att klara detta problem. Jag har i mitt svar framhållit att det inte bara är pengar som behövs i detta sammanhang. Vi har sedan något år en speciell samarbetsgrupp, som vi tog initiativ till i aidsdelegationen, därför att vi ansåg att det behövdes en samordning av narkomanvården mellan kommuner och landsting. I det arbetet deltar också socialdepartementet. Jag anser alltså att staten gör insatser. På Göran Ericssons direkta fråga vill jag svara att jag inte tror att vi bör återgå till modellen med statliga institutioner för narkomanvården. Jag är inte beredd att i dag säga att jag tycker att det är en bra tanke. Däremot skall vi på alla sätt stödja kommuner och landsting i deras narkomanvård.
Fru talman! Jag tackar statsrådet även för det svaret. Jag tror att det skulle 9 december 1988 vara bra om företrädare för partierna gemensamt satte sig ned och funderade på detta problem. Det är riktigt som statsrådet säger att Stockholm alstrar missbrukare i hägnet av den sociala immuniteten. Precis som socialministern säger drar kommunen också till sig missbrukare. Det gör ju problemet etter värre. Att lägga dessa mycket omfattande analyser och tunga problem på en kommun —- även om det är Stockholms kommun =— tror jag blir för mycket för kommunen. Jag undrar om staten ändå inte borde gå in på något sätt. Men det bör naturligtvis ske överläggningar mellan partierna i den här frågan.

Fru talman! Birger Schlaug har mot bakgrund av olika delar av den fredstida civila samhällsutvecklingen frågat mig hur jag ser på Sveriges säkerhet och totalförsvar utifrån sårbarhetsaspekter. Birger Schlaug betonar i sammanhanget att säkerhetspolitiken består av mer än totalförsvaret, bl.a. olika delar av utrikespolitiken. Vidare har Birger Schlaug frågat om jag är beredd att väga in bl.a. energipolitiken i beslutsunderlaget för kommande försvarsbeslut och om jag anser svenskt totalförsvar trovärdigt i dag. Den som till äventyrs tror att jag har en snäv föreställning om vad begreppet säkerhetspolitik innebär vill jag hänvisa till totalförsvarspropositionen 1987 . Regeringens formuleringar där om säkerhetspolitiken — som för övrigt byggde på förslag från en enig försvarskommitté — innebär i hög grad en medvetenhet om utrikespolitikens roll i säkerhetspolitiken. Utrikesoch försvarspolitiken utgör sålunda de centrala fundamenten i den svenska säkerhetspolitken — och säkerhetspolitiken innefattar självfallet också handelspolitiska, nedrustningspolitiska och biståndspolitiska dimensioner. Likaledes lade regeringen stor vikt i propositionen vid att se totalförsvaret som en helhet. Så har t.ex. enhetliga operativa grunder lagts fast som utgångspunkt för den samlade planeringen inom totalförsvaret. Totalförsvarets civila del har viktiga uppgifter i alla skeden av en krisoch krigsutveckling. Den skall i krig stödja försvarsmaktens krigsorganisering och stridsförmåga, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna samt värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar genom att bereda skydd, rädda nödlidande och ombesörja vård. Därtill skall den under kriser och krig trygga en livsnödvändig försörjning. Jag vill påminna om att totalförsvarets civila del i stor utsträckning bygger på det civila samhällets resurser. Totalförsvaret i krig omfattar hela det omställda samhället. Ett starkt och allsidigt totalförsvar förutsätter att dess olika delar är i balans med varandra 35 och väl samordnade sinsemellan. De gemensamma operativa grunderna tillämpas inom hela totalförsvaret för att god samordning och hög effektivitet skall uppnås. Fortlöpande samverkan och samordning äger rum mellan totalförsvarets olika delar. Den civila delen av totalförsvaret är indelad i samhällssektorer eller funktioner, och för varje funktion finns en ansvarig myndighet. Överstyrelsen för civil beredskap har till uppgit att på central nivå samordna de civila beredskapsförberedelserna. En sammanvägning av de olika funktionernas behov av resurser görs i ÖCB:s årliga programplan. En samordning med den militära delen av totalförsvaret sker även i den årliga budgetbehandlingen. En sådan sammanvägning som jag nu har beskrivit blir ett naturligt inslag i arbetet med det kommande försvarsbeslutet. Beredskapen inom energiförsörjningen är en viktig del av totalförsvarspolitiken. Jag utgår från att den nya försvarskommittéen kommer att överväga inriktningen och omfattningen av energiberedskapen för kriser och krig. Jag vill i detta sammanhang understryka, att olika komponenter i det svenska energisystemet kompletterar varandra genom skillnader i sådana egenskaper som importoberoende, uthållighet, motståndskraft mot bekämpning eller närhet mellan produktion och konsumtion. Ett svenskt energisystem som sammantaget ger en god motståndskraft i alla former av kriser och konflikter är en viktig tillgång för totalförsvaret och därmed för säkerhetspolitiken. Jag har i flera sammanhang understrukit mitt förtroende för det svenska totalförsvaret. Jag grundar mig därvid bl.a. på erfarenheter från mina vid det här laget omfattande kontakter med militära och civila myndigheter inom totalförsvaret. Detta är inte liktydigt med att jag slår mig till ro med de nuvarande förhållandena. Det senaste årets diskussion har påvisat ett betydande reformbehov inom det militära försvaret. Även inom den civila delen av totalförsvaret förutser jag ett fortsatt förnyelsearbete. Av det jag nu har sagt framgår min uppfattning att totalförsvaret måste ses som en helhet, styrd från enhetliga utgångspunkter. I den praktiska planeringen beaktas bl.a. sårbarhetsaspekterna inom de olika funktionerna och därmed också energiförsörjningen. Enligt min mening är det svenska totalförsvaret i högsta grad trovärdigt i dag till följd av de åtgärder som vidtas på alla de områden som är av betydelse för totalförsvaret.

Fru talman! Totalförsvaret är trovärdigt, där finns balans och samordning. Det är försvarsministerns uppfattning, och någon i Sverige skall ju i och för sig tro det också. Skall man vara ärlig måste man säga att det är beklämmande att följa den svenska försvarsdebatten, eftersom den i realiteten har reducerats till en ensidig militärdebatt. Varje dygn kostar det militära försvaret 70 milj.kr. Samtidigt som man satsar dessa 70 milj.kr. vartenda dygn fattar man i Sverige det ena beslutet efter det andra, som gör att det blir allt omöjligare att försvara landet. Man bygger upp ett alltmer sårbart, ett alltmer centraliserat, ett alltmer ensidigt och storskaligt och ett alltmer sektorindelat samhälle. Och det märkligaste, fru talman, är att de partier som vill öka militärutgifterna mest beskrivs som försvarsvänliga, oavsett vilken politik de för i övrigt. Jag tänker bl.a. på Prot. 1988/89:42 moderaterna. 9 december 1988 Säkerhetspolitiken och totalförsvaret består av många delar: nedrustningspolitik, handelspolitik, biståndspolitik, utrikespolitik, energipolitik, jordbrukspolitik, sjukvårdspolitik, datapolitik, regionalpolitik, skattepolitik och t.o.m. trafikpolitik. På nästan alla av dessa områden har svensk säkerhet och svenskt totalförsvar försämrats. Typisk för svensk debatt var den försvarsdebatt som vi hade här i kammaren för några veckor sedan. Då betonades gång på gång militärens resurser — naturligtvis mest av moderatledaren. När hörde vi exempelvis moderaterna lyfta sig över de militärtekniska resonemangen och se på vad moderat politik innebär för totalförsvaret och vår totala säkerhet? I stället ägnar man sig åt populistiska och förenklade slagord och känsloargument. Skulle moderata värderingar i ännu högre grad än i dag genomsyra svenskt försvarstänkande skulle landet definitivt befinna sig i en säkerhetspolitisk knipa av fruktansvärt slag. Jag tänker bl.a. på moderaternas syn på energipolitiken och på att man ytterligare vill tafsa på vår neutralitet genom att verka för att Sverige i ännu högre grad anpassas till EG eller t.o.m. ansluts till EG. Socialdemokraterna har i och med 1987 års försvarsbeslut accepterat att militäranslagen skall ökas mer än inflationen. Skamgränserna har helt enkelt brutits. Tillsammans med folkpartiet har socialdemokraterna drivit igenom att civilförsvaret får minskade resurser och att dessa i stället förs över till militären. Man tog pengar från civilförsvaret under i stort sett en enda natt och gav dem till det militära försvaret. Sedan går Roine Carlsson och Bengt Westerberg ut och säger att vi har fått ett starkare försvar, simsalabim. Men så enkelt är det inte, Roine Carlsson. Ett av de stora problemen med socialdemokratin i dag är att socialdemokratin, enligt min mening, blir alltmer moderat, oavsett om det gäller militärpolitik, EG-anpassning eller fördelningspolitik. Det största felet med den förda politiken är, enligt miljöpartiets mening, att ingenting egentligen hänger ihop. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på militären, för man en skattepolitik som ”göder” centralisering, stordrift och regional obalans, med påföljd att sårbarheten i samhället ökar. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på militären, bygger man Scandinavian Link, som underlättar militär uppmarsch på västkusten mot Norge. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på militären, för man en datapolitik som med tanke på säkerheten egentligen är helt hutlös. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på militären, för man en energipolitik som om man hade för avsikt att underlätta för den onde fienden att slå ut landet. Regeringen, och åtminstone två borgerliga partier, älskar ju att bygga storskaliga och centraliserade energisystem som är extremt lätta att slå ut, vilket t.ex. innebär att vattenledningar kommer att frysa och att 600 000 hushåll har bara direktverkande el. Här hjälper ju inte JAS-projektet. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. för man en regionalpolitik, som leder till regional obalans och centralisering av såväl näringslivsbranscher som människor. Från totalförsvarssynpunkt måste det här te sig ganska ointelligent. Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på det militära försvaret 37 för man en sjukvårdspolitik, som från totalförsvarssynpunkt är ett gigantiskt fiasko. Det har vi t.o.m. Gunnar Nordbecks ord på. Det som man nu diskuterar är en ytterligare satsning av pengar på det militära försvaret. JAS-projektet är nu uppe i 48 000 milj.kr. Hur vore det om man funderade över om man kunde använda pengarna på ett bättre sätt? Hur mycket mer regionalbalans, hur mycket bättre miljö och hur mycket bättre totalförsvar skulle vi kunna få för pengarna? Samtidigt som man varje dygn satsar 70 milj.kr. på det militära försvaret, resonerar socialdemokraterna, och framför allt folkpartiet, om att öppna gränserna för import av jordbruksprodukter, dvs. man vill ytterligare sarga den svenska självförsörjningen av livsmedel. Hur hänger det här ihop, Roine Carlsson? Ökar inte detta sårbarheten? Jag vill också fråga Sveriges försvarsminister: Varför för regeringen en politik på övriga samhällsområden som går stick i stäv med totalförsvarets intressen? Är det kanske så, att om man värnar om totalförsvaret och motverkar sårbarheten, trampar man på ytterligt ömma tår? Sedan må det vara kärnkraftsmaffian, LRF etablissemanget, Scandinavian Linkkonsortiet eller centralbyråkraterna i centralfacken. Att bygga upp ett annat samhälle med självtillit och liten sårbarhet, decentraliserat och småskaligt utmanar maktetablissemanget. Är det därför som socialdemokraterna bedriver en alltmer moderat försvarspolitik, som faktiskt gränsar till förräderi?

Fru talman! Ett försvar måste vara trovärdigt både för angriparen och för försvararen. Angriparen måste fås att förstå att ett folk vill försvara sig och att det kan göra det med syftet att överleva och att bygga ett nytt fungerande demokratiskt samhälle efter det att kriget har tagit slut. Försvararen måste tro att detta är möjligt. Ett försvar är aldrig starkare än sin svagaste länk. Menar vi något med att vi vill ha ett försvar som gör det möjligt för oss att fungera som en fri nation, måste försvarets olika delar vara jämstarka. Är detta icke fallet kommer totalförsvaret inte att vara trovärdigt. Ett trovärdigt totalförsvar är grunden för den fredspolitik som miljöpartiet de gröna vill föra. Det moderna samhällets stora sårbarhet gör att dagens totalförsvar är svagt och därmed inte trovärdigt. Sveriges livsmedelsförsörjning är utomordentligt sårbar, och detta beror på att vi i detta land har ägnat oss åt en fantastisk koncentration och specialisering under de senaste 40 åren. Detta har varit en medveten politik, helt styrd av kortsiktigt ekonomiskt tänkande utan minsta tanke på konsekvenser för miljö och sårbarhet. Storskalighet och ekonomisk effektivitet har varit viktigare än andra viktiga hänsyn. Grundtanken har varit att detta har gynnat den ekonomiska tillväxten. Koncentrationsprocessen har lett till att ett fåtal tillverkningsplatser står för en mycket stor del av tillverkningen av livsnödvändiga varor. Vi har kommit in i en distributionsekonomi som har lett till att mycket stora delar av vår mat befinner sig på väg från tillverkare till butikerna. Hur påverkar denna situation våra möjligheter att kunna klara krig och kriser? Låt oss granska hur man nu planerar för ett framtida krig. I Sverige är det Prot. 1988/89:42 så att riksdagen har fattat beslut om hur ett framtida krig skall gå till. Så här är 9 december 1988 det tänkt: Det skall bli en ettårig förkrigsperiod då det mullrar nere på kontinenten. Vår handel kommer att kunna upprätthållas men i stadigt minskande omfattning. Kriget bryter ut och det varar i ca tre månader. Då kan vi inte handla alls. Enligt planerna blir det inget kärnvapenkrig. Man räknar inte heller med att Sverige skall bli indraget i kriget. Enligt beslutsfattarna slutar kriget efter tre månader, eftersom förstörelsen i Europa är så stor och alla är så trötta på eländet. Återuppbyggnadsarbetet går snabbt, och inom ett till två år är all handel i gång fullt normalt som om inget krig hade ägt rum. Denna planering får konsekvenser. Planen förutsätter ca tre månaders total avstängning, och därför har man nu börjat sälja ut våra beredskapslager för att klara den militära upprustningen. Detta naiva scenario har socialdemokraterna genomdrivit tillsammans med folkpartiet i och med försvarsuppgörelsen 1987, vilken innebar att man överförde pengar från det civila försvaret till det militära. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera denna flummiga syn på framtida krig och att vi på förhand kan bestämma vad som kommer att ske. Vad kan göras för att vi skall kunna minska den fundamentala sårbarheten i vår livsmedelsförsörjning? Det svenska jordbruket måste förnyas så att det kommer bort från dagens stora internationella beroenden, bort från det kemikaliserade jordbruket. Produktion och förädling av livsmedel måste decentraliseras tillsammans med energiförsörjningen. Vi måste befrämja lokala initiativ genom miljöpartiet de grönas närfonder, som är omvandlade löntagarfonder. Dessa fonder skall i första hand gynna miljövänlig lokal tillverkning. Näringspolitiken måste ändras så att arbetsgivaravgifterna sänks utanför de ekonomiskt överhettade områdena. Transportberoendena måste minskas, och det kan hjälpas på traven med höjda drivmedelsskatter så att det inte blir lika självklart att mat skall fraktas kors och tvärs i landet. Den offentliga upphandlingen måste läggas om så att lokal och regional tillverkning gynnas. Den tillsatta försvarsutredningen måste vara en totalförsvarsutredning som tar hänsyn till svagheterna i vårt samhälle. Görs inte detta kommer framtidens försvar inte att vara det försvar som vi behöver.

Fru talman! Jag vill liksom jag gjort tidigare tala litet om sjukvården, den svaga länken i Sveriges försvarskedja. Generaldirektören i överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, Gunnar Nordbeck anser att vi inte har en sjukvårdsberedskap som duger i ett krigstillstånd. Det är pengar som fattas, anser han. 1987 års försvarsbeslut minskade anslagen med 15 96. I dagens läge behövs ytterligare 350 milj.kr. om året ända fram till nästa försvarsbeslut. Var skall vi ta de pengarna? Det är inte ens klart vem som skall ha ansvaret för att sjukvården fungerar i 39 en krissituation. Staten anser det vara landstingen, och landstingen anser att det är statens bekymmer. Vid de större sjukhusen kan man i dag klara elförsörjningen hjälpligt, men det finns ingen beredskap för fel på vattenförsörjningen. Mat kan man klara sig utan länge, men man kan absolut inte klara sig utan vatten. Speciellt svårt blir det inom sjukvården med dess behov av tvätt och rengöring. Det har visat sig att när tvätteripersonalen strejkar, går sjukvården mycket snabbt ner på knä. Tänk hur det skulle bli i en krigssituation med den utökning av antalet patienter som kriget i sig skulle innebära! En strypt oljetillförsel skulle ganska snart slå hårt på tillverkningen av engångsmaterial. Vid den utfrågning om sjukvård i krig som socialutskottet anordnade för några veckor sedan fick vi veta att flergångsmaterial inte längre finns kvar inom sjukvården på grund av alltför dyra lagringskostnader. Vårt beroende av engångsmaterial är totalt. För att få se flergångsmaterial måste man gå till ett medicinskt museum, fick vi veta. Och hur är det med vårt databeroende? Vad gör vi när importen av chips uteblir? Vi kan inte få fram journalerna, om vi använder oss av databaserade journaler, bankväsendet rasar samman, vi kan inte handla, vi kan inte betala utlöner. Och då kommer vi automatiskt in på hur sjukvården, barnomsorgen och åldringsvården skall klara sin personalförsörjning i krig och kristid. Någon arbetskraftsreserv finns det inte ens i fredstid. Frågan hur livsviktiga samhällsfunktioner skall klaras i en mobiliseringssituation är inte löst, inte ens genomdiskuterad enligt en nyutkommen skrift, Personalen i 90-talets försvar, FU88. Kanske skall en del av de anställda på skyddsvärda arbetsplatser utbildas för att svara för skyddet på sin arbetsplats. Då kan man förena behovet av att bevara civila samhällsfunktioner och behovet av militärt skydd. Så har vi bekymret med att 50 20 av medicinförbrukningen består av utlandstillverkade mediciner och att de svensktillverkade till 75 96 består av utländska råvaror. Jag har tidigare frågat Gertrud Sigurdsen hur länge lagren räcker, och hon säger att vi har en bättre situation än tidigare. Men är den tillräckligt bra? Transporterna inom sjukvården är ett annat problem. Där kommer bensinbristen att snabbt slå hårt. I dag är vi beroende av ett känsligt distributionsnät. Frakterna är många och långa. Matförädlingsindustrin är starkt koncentrerad till några få storföretag. Några månaders totalstopp för utrikeshandel är vad vi skulle klara av om vi följer 1987 års försvarsbeslut. Detta är ingen överdriven hotbild. Det är en prognos av generaldirektören i överstyrelsen för civil beredskap i Sverige. Vår civila beredskap är den svaga länken i vårt försvar. Miljöpartiet de gröna anser att vår sårbarhet är oansvarigt hög. Sjukvården måste ha en mycket bättre framförhållning — om kriget kommer eller om vi får en avspärrning för en längre tid.

Fru talman! Det är inte precis kanoner, flygplan och pansarvagnar som har hållit Sverige utanför krig i bortåt 180 år. Det är inte militären som har gett Sverige något av ett världsrekord i fred, utan det är landets geografiska position och det faktum att landet fram till för 20-30 år sedan var i hög grad Prot. 1988/89:42 självförsörjande och hade låg sårbarhet. Det är vidare det faktum att Sverige 9 december 1988 har för en trovärdig fredspolitik under utrikesministrar som Öten Uddén, — —-:- och Torsten Nilsson, för att bara nämna ett par namn. Om säkerhetspolitiken Sten Andersson försöker visserligen på ett förtjänstfullt sätt mäkla fred Ch totalförsvaret mellan kombattanter i andra delar av världen. Vi stöder. starkt det fredsinitiativ som han har medverkat till när det gäller Mellanöstern konflikten. Men tyvärr verkar det vara ett undantag som bekräftar en dålig regel. Det pågår nämligen en rad regeringsunderstödda verksamheter som systematiskt urholkar den fredspolitiska trovärdighet som byggts upp under många år. Det handlar om smyganslutningen till den framväxande västeuropeiska unionen, det handlar om den explosivt ökande vapenexporten, såväl den legala som den av myndigheterna passivt framsläppta illegala. EG är ingen harmlös handelspolitisk samarbetsorganisation utan ett steg på vägen mot en politisk union. Vid EG-toppmötet i Hannover i somras sade Helmut Kohl: ”Vårt mål är en europeisk union, och det inkluderar en ekonomisk och militär union”. I det senaste numret av tidskriften European Affairs skriver EG-ideologen Peter Ludlow att det skulle vara farligt för Europa som helhet, om den europeiska gemenskapen skulle tillåta en permanent uppdelning mellan ekonomisk politik och säkerhetspolitik. Han framhåller: ”A European Union must have a common security policy and eventually a defense capability.” Alltså: En europeisk union måste ha en gemensam säkerhetspolitik och så småningom en försvarsförmåga. Det har börjat sprida sig en viss insikt i Sverige utanför regeringskretsarna om detta faktum. Man kunde läsa i Dagens Industri härom dagen en rapport från det senaste EG-toppmötet, där det framhålls: En viktig del i den framväxande EG-identiteten är de militära överläggningar som äger rum i WEU, den europeiska försvarsorganisationen. Man knyter alltså utan minsta tvekan ihop WEU och EG. I Aftonbladet kommenterar Lennart Ljunglöf detta på följande sätt: ”Men jag menar att WEU:s återkomst i det europeiska säkerhetspolitiska sammanhanget kan ge nya dimensioner även åt diskussionerna om EG integrationens framtid.” Han berättar att den spanske utrikesministern anser det som självklart att det skall vara ett fullständigt samarbete inom EG också på säkerhetsoch försvarsområdet. En av de största tillskyndarna till detta är regeringens partivän Felipe Gonzålez. Jag vill fråga försvarsministern om han inser att EG syftar till att utvecklas till en militär union. Och hur tänker han sig i så fall att en total svensk anpassning till EG:s hela politik i alla väsentliga avseenden skall vara förenlig med en trovärdig svensk neutralitetspolitik? EG:s inre marknad syftar vidare bl.a. till en gemensam marknad för vapenhandel. Dessutom skall gränskontrollerna avskaffas. Samtidigt säger man i Sverige att vi skall föra en restriktiv vapenpolitik. Hur det är med det kan vi återigen läsa om i en artikel i dag, där det heter: KMI hjälpte Bofors. — KMI är ett organ inom regeringskansliet, inte något statligt verk som man inte har lov att styra. Det framhålls vidare: Nytt dokument pekar ut KMI i 41 smuggelaffär. Den offentliga tvätt av byken som skulle ske vad gäller vapenskandalerna tillgår så att journalister med ett enormt arbete med hjälp av domstolsbeslut segt drar ut det ena hemliga dokumentet efter det andra, och då visar det sig att man närmar sig regeringen steg för steg. Nu är man framme vid ett regeringsorgan, KMI, som har medverkat till dessa illegala vapensmugglingar. Vad tänker försvarsministern, och även utrikesministern, som sitter här, göra åt detta? Det pågår dag efter dag. Tala om att rusta upp armén för att förbättra vårt försvar, när trovärdigheten för vår fredspolitik fullständigt mals sönder av dessa skandaler, som ni direkt eller indirekt uppenbarligen har medverkat till! Tänker ni låta EG:s inre marknad också omfatta vapenhandel? Det står i EG:s statuter, som ni tillsammans med högerkrafterna har sagt att ni skall anpassa er till, att också vapenhandeln ingår. Eller skall ni göra undantag också för den, precis som Gertrud Sigurdsen härom dagen sade att vi skall göra undantag för socialpolitiken och precis som Anita Gradin skall göra undantag för allt som är obehagligt? Till slut blir det bara undantag kvar. Hur blir det då med anpassningen? Svara nu på dessa frågor! Skall vi gå med i EG:s militärunion? Skall vi gå med i EG:s gemensamma marknad för vapen?

Fru talman! Vi svenskar åtnjuter en sällsynt hög grad av fred och frihet — men till den friheten hör också ansvaret att känna till och att lära sig de egna livsbetingelserna. Hit hör att med framsynthet kunna förbereda sig för en plötslig kris, som rubbar den välfärd som vi alla har vant oss vid. Myndigheterna påstår ofta att information om beredskap skrämmer människor eller att ”folk” avskärmar sig från denna typ av information. Men det kan också vara precis tvärtom — kanske är det myndigheterna som är ängsliga för att avslöja hur dåligt beredskapen är ordnad för den enskilda människan eller hur sårbara samhällsfunktionerna är. Varför övar t.ex. inte befolkningen som bor i närheten av ett kärnkraftverk för en, icke helt osannolik, kärnkraftsolycka? I dag är våra storstäder de sårbaraste av alla ekosystem. De klarar inte sin egen varueller energiproduktion, och de klarar inte att ta hand om det egna avfallet. Landsbygden är betydligt mindre sårbar — men med hjälp av inte minst den socialdemokratiska politiken har man börjat styra besluten så, att sårbarheten ökar även i glesbygden. Ungdomarna flyttar därifrån, underlaget för apotek, skolor, bank, post osv. sviktar, och de tåg som eventuellt fortfarande finns kvar susar förbi. Detta är s.k. utveckling, som miljöpartiet de gröna försöker att hejda. Överlevnadskunskaperna tunnas ut alltmer, landskapet växer igen och jordbruksmarken läggs ner. Den nyss — såvitt jag förstår av regeringen — beställda utredningen från FOA har fått enorm kritik från Civilförsvarsförbundet, som säger att det inte går att, som regeringen tror, öka beredskapen vad gäller handelsgödsel genom att lägga upp lager men samtidigt lägga ned jordbruksmark. Det absolut bästa försvar vi kan ha är ett decentraliserat och småskaligt samhälle. Förutom att det, utan tvivel, är en fördel vid kriseller krigstill stånd är ett sådant samhälle av många andra skäl värt att sträva efter. Prot. 1988/89:42 Många regioner som kan fungera och vara självförsörjande utan större 9 december 1988 insatser utifrån, eller periodvis vara helt självförsörjande, måste vara en mardröm för en fftämmande makt. Det var också, som Per Garthon sade, ett av skälen till att Sverige inte blivit indraget i något större krig de senaste decennierna. Ett mål för en angripande makt måste vara att så snabbt och effektivt som möjligt slå ut strategiskt viktiga punkter i ett sårbart system, så att samhället står förlamat, med handlingsfriheten kringskuren så mycket som möjligt. Ett starkt och svåråtkomligt samhälle är ett samhälle där produktionen av baslivsmedel sker lokalt — och jag undrar om inte försvarsministern ändå är litet orolig för hur vi har det med baslivsmedelsförsörjningen i dag. Ett starkt samhälle är också ett samhälle där produktionen av energi och värme i så stor utsträckning som möjligt kan vara lokalt förlagd. Det är också ett samhälle med fler mindre industrier, som lättare kan ställas om till nödvändig och önskvärd produktion. Det är vidare ett samhälle med kunskaper inom många områden och med stor bredd samt ett samhälle där människor känner sin bygd, har förankring och är välmotiverade till försvar. Vi vill satsa mycket mer på civilförsvaret. Ur försvarssynpunkt borde mot denna bakgrund regionalpolitiska åtgärder ges högsta prioritet och vara nog så viktiga som militärteknologiska prylar.

Fru talman! Jag minns inte när man började benämna krigsmakten försvaret — kanske var det vid samma tid som man började kalla straff för vård och städning för lokalvård. Olyckligt är det ändå när man sätter fel etiketter på saker och ting, benämningar som är större än innehållet. Försvaret är mycket mer än krigsmakten. Vår förmåga att försvara oss beror av så många andra förhållanden än hur stark krigsmakt vi har. Sannolikt har denna felaktiga benämning av krigsmakten bidragit till att vi fått så intensiva försvarsdebatter, som så ensidigt handlat om enbart det militära försvaret. Men kanske ändå att man undervärderar vanligt folk. Gräsrötterna vet var det klämmer. Försvarsviljan är god. Svenska folket liksom miljöpartiet vill försvara vårt land, men försvaret måste byggas upp på ett sätt som vanligt folk tror på. Många med mig har svårt att förstå hur man försvarar exempelvis kärnkraftverken. Människor inser att försvaret aldrig kan bli starkare än sin svagaste länk. Den svagaste länken är civilsamhällets sårbarhet. Därför menar vi inom miljöpartiet att resurser bör föras över från den militära till den civila delen. Ett robust samhälle är svårt att ockupera, helt eller delvis. Detta kan avskräcka från anfall, lika väl som ett starkt gränsförsvar avskräcker från 43 tillfälliga invasionsföretag. Alla önskar väl egentligen en militär nedrustning, bara den inte riskerar vår fred och säkerhet. Lämplig storlek på vår krigsmakt bestäms av vilka stridskrafter möjliga angripare har, men också av hur lätt eller svårt vårt land är att försvara. Och det är just det sistnämnda vi själva kan påverka. Minskar vi sårbarheten, så minskar vi behovet av militärmakt och kan gå före som nedrustningsexempel. Men vi måste skynda oss på om vi vill leda nedrustningen. I veckan förkunnade Sovjetledningen att Sovjetunionen skall reducera krigsmakten med en halv miljon man och sex stridsvagnsdivisioner. Senare samma dag föreslog NATO stora stridsvagnsreduktioner. Men när vi börjar reducera, tror jag att vi samtidigt skall se förutsättningslöst på vilken struktur och organisation vi bör ha på den krympande krigsmakten. Detta behöver vi diskutera ytterligare inom vårt parti liksom i den nya försvarskommittén, men jag tillåter mig ändå några personliga reflexioner. Krigsmakten skall bidra till att avskräcka från invasion, överfall och ockupation. Med dagens flygresurser hos stormakterna behöver vi ett gränsförsvar över hela ytan. Målsättningen Möta, hejda, slå skulle jag vilja ersätta med: Möta, hejda, hacka sönder. Om en fiende bryter igenom vårt gränsförsvar, skall vi inte samla en massa brigader för att ordna stora fältslag. Vi fick ju redan i folkskolan lära oss att den store Gustav Adolf vann sina segrar mot Tillys stora truppfyrkanter genom att använda små rörliga förband mot flankerna. Jag tror att vi är mera betjänta av jägarbataljoner än av infanteribrigader. Vi behöver små lättrörliga förband med pansarvärnsvapen som tar skydd i skogen. Skoglösa delar som södra Skåne och Gotland kan dock behöva pansartrupper. För försvar av känsliga anläggningar mot kupper och strategiska överfall räcker i dag inte hemvärnet till. Man planerar nu för att ge ett antal värnpliktiga en begränsad utbildning om endast två och en halv månad för s.k. skyddsförband. Det synes vara en dålig lösning — exempelvis tänker man sig att kraftverk i Norrland skall skyddas av värnpliktiga utbildade i Mellansverige och efter mobilisering transporterade till Norrland. Inte så lyckat. Därmed är jag inne på värnplikten. Den allmänna värnplikten med likartad utbildning har ett stort värde ur demokratisk synpunkt. Den ger en folkarmé, förankrad i alla samhällslager och politiska partier — men den är svår att passa in i dagens militära behov. Dålig regionalpolitik gör att värnpliktiga fattas i Norrland men finns i överskott i Stockholm. Krigsmaktens tekniska nivå gör att utbildningstiderna borde varieras mycket. Samtidigt är det djupt kränkande för många enskilda att tvingas till vapentjänst. Vi menar att värnplikten bör utvidgas till en allmän samhällstjänstplikt för både män och kvinnor. Delar av grundutbildningen skulle vara gemensamma, men sedan skulle man utbildas och placeras inom totalförsvar och räddningstjänst såväl som inom vård av människor och natur. Vapentjänst skulle kunna väljas bort av alla som känner att de inte klarar den etiskt och psykiskt. Här finns dock en allvarlig risk för snedrekrytering till vapentjänsten. Denna risk måste noga övervägas och studeras. Samhällstjänsteplikten skall vila på samma demokratiska idé som den allmänna värnplikten. Hemvärnet måste enligt min mening byggas ut, så att man kan klara Prot. 1988/89:42 gränsförsvaret över ytan, dvs. skydda alla känsliga anläggningar och snabbt 9 december 1988 bemanna fasta försvarsanordningar. Gränsförsvaret vid själva gänsen och — AK på havet måste liksom nu i stor utsträckning ha anställd personal. Attackfly OM säkerhetspolitiken get bör sannolikt ersättas av ett robotförsvar, väl utspritt med begränsad Och totalförsvaret räckvidd. Detta borde kunna baseras på ubåtar och terrängfordon. Luftvärnsförmågan måste vara god. Som jag tidigare antytt, finns det anledning överväga att ersätta armébrigader med jägarförband. Samtidigt kräver hemvärn och gränsförsvar över hela ytan att försvarsområdesregementena — landskapseller länsregementen — finns kvar. Skulle man inte kunna tänka sig att till dessa regementen i fredstid samförlägga områdets militära utbildning och stora delar av civilförsvarsutbildning och räddningstjänst? Regementet skulle ha ett ansvar för länets totalförsvar men också för stora delar av samhällstjänstutbildningen. Vid krig drar militären till skogs — man måste skilja på stridande och civila delar. Den civila delen tar över fredsanläggningarna.

Fru talman! Debatten om vårt totalförsvar är intressant och belyser en del av de bekymmer som vi har. Skall vi kunna visa att vi har både förmåga och vilja att försvara vårt land, måste vi ha ett försvar som inrymmer en rad komponenter. Vi måste ha ett militärt försvar som är tillräckligt starkt för att visa att vi kan klara att avvisa en eventuell inkräktare. Nu skall vi utreda det militära försvaret, och då får vi försöka se hur vi skall utveckla det. Men klart är att det behövs förstärkningar på det området. Framför allt är det viktigt att behålla ett folkförsvar, som det är tänkt, ett försvar med folklig förankring, och att vi ger värnpliktsutbildningen det innehåll som krävs för att våra ungdomar skall vara utbildade för de uppgifter de kan ställas inför. Men det är också viktigt, och det är detta jag mest kommer att uppehålla mig vid i dag, att vi har möjlighet att försörja oss. Vi måste ha en beredskap för att klara försörjningen på olika områden. Det innebär att vi måste dels ha funktioner kvar i Sverige, dels lagra vissa saker som vi inte kan få in vid en avspärrning. Vidare är det viktigt att se till att inte sårbarheten blir för stor. Eftersom vårt samhälle utvecklas mer och mer mot centrala lösningar, blir sårbarheten större. Därför är en decentraliserad uppbyggnad av vårt samhälle ett sätt att minska sårbarheten. Då klarar vi också en annan sak bättre, nämligen att skydda civilbefolkningen, vilket det är en absolut nödvändighet att veta att vi kan. I 1987 års försvarsbeslut nedvärdade man de frågor som har med försörjning och befolkningsskydd att göra, och det tycker vi från centerpartiet är allvarligt. Grunden för viljan och förmågan att försvara vårt land är att vi vet att vi kan skydda och försörja befolkningen. När försvarsbeslutet utformades talade man om att ett krig skulle vara si och så många månader. Jag menar att det var att ge sig ut på väldigt farliga vägar. Vi vet inte i dag hur länge ett krig eller en avspärrning kommer att pågå. Det är ju inte bara fråga om militära angrepp, utan det kan sättas press mot 45 Sverige också på annat sätt. Vår industri och mycket av andra verksamheter i vårt land är beroende av import — av delar, grundämnen, metaller och annat.

När det gäller livsmedelssidan är grunden för vår livsmedelsförsörjning att vi har kvar den åkerareal som vi nu har. Vi kan inte basera våra ställningstaganden på hur mycket vi i dag kan producera med de insatsmedel vi har nu, utan vi måsta grunda dem på vad som är möjligt att producera när vi ställt om jordbruket på långsiktig drift utan att ta till dessa medel. Därför måste vi i dag se till att vi kan utnyttja åkermarken till annat än livsmedel. Då kan vi också vara med och hjälpa till att klara energiförsörjningen. Den är också sårbar i sin nuvarande form. En övergång till biobränsle skulle i stor utsträckning förbättra vår beredskap på detta område. Det skulle vara intressant att veta hur regeringen ser på den ökade användningen av t.ex. kol och framför allt att vi mer och mer övergår till import av naturgas. Där är vår beredskap i princip noll. När de som håller i kranarna stryper dem har vi ingen tillgång längre. Detta är något som oroar mig mycket. Låt mig återgå till livsmedelssidan. Man har också tittat på vattenförsörjningen. Vatten är ju vårt grundläggande livsmedel. Man har blivit närmast chockad över den dåliga beredskapen på detta område, av hur lätt det är att förstöra tillförseln av vatten till människor, framför allt i tätorterna. Detta är någonting vi måste se till så att det fungerar bättre. Vi måste ha en annan uppbyggnad av distributionen av färskvatten till människor, så att den fundamentala säkerheten för vår existens ändå fungerar. Civil beredskap i vid mening ute bland människor är också viktig. Det är nödvändigt att olika samhällsfunktioner kan fungera också i en krissituation. Här har länsstyrelserna en viktig uppgift. Genom de besparingar som skett på länsstyrelserna har de enheter som sysslar med dessa frågor fått mycket litet folk. Detta äventyrar denna beredskap ute bland människor. Det är i princip nödvändigt att öka de ekonomiska resurserna till länsstyrelserna för detta område.

Fru talman! Av Birger Schlaugs inledning att döma verkar det som om det mera var den moderata försvarspolitiken som interpellationen avsåg. Men, fru talman, jag föredrar att vi följer praxis och ordning i vår riksdag, och statsrådet Roine Carlsson får försöka skingra de dimmor Birger Schlaug hamnat i. Fru talman! Ibland kan man med olika kontakter ute i samhälle och näringsliv konstatera att människor hamnar på fel plats. Vissa kan naturligtvis ta till sig kunskaper i en yrkesutövning som de bestämt att ägna sig åt. Men när man hör riksdagsmannen Birger Schlaug i Sveriges riksdag uttala sig om svensk försvarsoch säkerhetspolitik, då är det bara att göra följande konstaterande: Jag tror Birger Schlaug hade passat betydligt bättre som utropare på någon Prot. 1988/89:42 cirkus som förevisar damen utan underkropp eller världens största boa 9 december 1988

Fru talman! Jag skall inte försöka göra några cirkuskonster och inte heller uppträda utan underkropp, utan jag skall stå här hel och hållen. Men jag vill ta tillfället i akt att tala om att det är bra att det blir en försvarspolitisk debatt. Det handlar om frågor som vpk talat om och drivit mycket länge, bl.a. i riksdagen, en diskussion om hur nödvändigt det är att ta upp frågor som rör det sårbara samhället, en diskussion om nödvändigheten av att satsa på de civila delarna av försvaret. En mängd sådana frågor har vi propagerat för och motionerat om under många år. Det är glädjande att se att fler partier delar den uppfattningen. Vi får väl anledning att diskutera mera i försvarsutskottet och i den försvarskommitté vi nu är delaktiga i. Jag vill ta upp en fråga som det har sagts för litet om. Det handlar om hotbilderna och vilka av dem som är realistiska. Om man skulle begränsa sig till att läsa tidningarna i Sverige nu, skulle man kunna tro att vi står inför ett omedelbart invationshot. Dessa hotbilder levereras av enskilda företrädare för försvaret — majorer, generaler av olika rang som jag inte håller reda på. Jag skulle vilja påstå att de är rent av paranoida. De levereras dessutom av försvaret självt i stort upplagda annonskampanjer, betalade med våra skattepengar. Det är, menar jag, upprörande att man piskar upp en stämning, som hör till det kalla krigets dagar och andra världskrigets argumentation, om att varje land har en armé, sin egen eller någon annans, Sverige är fantastiskt — det tycker andra också. Detta gör man med motiveringen att det behövs upplysningar om det svenska försvaret. Jag menar att detta inte ger en enda saklig upplysning om det svenska försvaret. Däremot inpräntar det i våra huvuden fiendebilder om den värld vi har omkring oss, som skall förmå oss att utan att knysta eller vara kritiska lätta på penningpungen och ge igen, igen, igen, ökade anslag till de militära delarna av försvaret. Jag tycker detta är oförsvarligt. Jag har ställt en interpellation till försvarsministern om detta. Vi får ta den debatten igen i januari, men jag vill påpeka att det är omoraliskt. Jag hoppas att försvarsutskottet och den nytillsatta försvarskommittén vidgar vyerna, tittar litet utanför Sveriges gränser och inte håller sig till de snävt militärpolitiska bedömningarna, eller rättare sagt militärens bedömningar, när man tittar på hur det säkerhetspolitiska läget är i världen. Det är faktiskt avspänning som råder. Vi kunde lyssna till Gorbatjovs tal häromdagen. Det handlade om nedrustning, ensidiga nedrustningsförslag dessutom, av en storleksordning som inte vill säga litet. De är ensidiga på ett sådant sätt att om man verkligen trodde på detta med terrorbalans, som dess värre den svenska regeringen verkar göra, då skulle man säga: Nej, stopp, du rubbar balansen! Kom inte med sådana förslag! Nu är det Gud ske lov ingen som gör det. Men det farliga är att den svenska reaktionen blir: Oj då, nu blir det snålare kring våra egna knutar, så nu måste vi upprusta. 47 När den internationella tendensen är nedrustning och avspänning, då skall vi i Sverige börja rusta oss till tänderna som om fienden stod utanför våra gränser. Jag menar att detta är bedömningar som växer fram ur det medvetande som finns inom den militära egna kåren. Det är en skyddad verkstad —- jag kan inte se det på något annat sätt. Försvarsfrågan är inte bara en fråga om dem som skall så att säga försvara oss. Det är i allra högsta grad en fråga om på vilket sätt vi, som skall bli försvarade, vill bli det. Detta är inte minst en fråga för oss kvinnor. Vid den försvarspolitiska debatten, som partiledarna höll här i riksdagen, var det männen som stod här i talarstolen — alla våra partiledare — och talade till militären som satt där uppe på åhörarläktaren, män med tjusiga uniformer bildligt och bokstavligt talat över våra huvuden. Jag hoppas att den debatt vi skall ha i januari, på temat annonskampanjer och vad vid skall använda våra skattepengar till, sker på ett annat sätt. Jag hoppas att det då blir fler kvinnor, från alla partier, som deltar i debatten.

Fru talman! Det har gjorts en mängd intressanta inlägg i denna debatt som föranletts av en interpellation, som egentligen gällde energipolitiken och det kommande försvarsbeslutet samt hur jag ser på Carl Bildts inlägg i debatten om försvarspolitiken. Fru talman! När det gäller det scenario som Birger Schlaug målar upp, med den vision han har av hur samhället skall vara konstruerat och var olika tyngdpunkter skall ligga, finns inte många beröringspunkter där vi kan mötas. Birger Schlaug tillvitar mitt parti olika kraftuttryck efter det försvarsbeslut som fattades 1987. Jag vill säga till Birger Schlaug att de ståndpunkter som vägledde vårt parti inför försvarsbeslutet 1987 har accepterats i både riksdagsgrupp och partistyrelse och av partikongressen. Birger Schlaug har inget stöd bland vårt partis medlemmar då det gäller betygsättningen av 1987 års försvarsbeslut. Inom mitt eget parti har partistyrelsen och kongressen beslutat att vi under tiden fram till nästa försvarsbeslut speciellt skall diskutera olika delar av civilförsvaret. Det ser jag fram emot. Birger Schlaug behöver inte ha omsorger om det socialdemokratiska partiets inre debatt och ståndpunkter. Hans omsorger kanske framför allt borde röra hans eget parti.

När det gäller livsmedelsberedskapen vill jag framhålla följande för Carl Frick. I tidigare planeringsförutsättningar utgick man från olika tidsperspektiv vid planering av de olika funktionerna inom totalförsvarets civila del. Detta fick till följd att vissa viktiga funktioner har en relativt bristfällig beredskap. Flera andra funktioner, bl.a. livsmedelsberedskapen, planerade för betydligt längre kriser och krig. I 1987 års försvarsbeslut framhölls betydelsen av enhetliga antaganden om krisers och krigs varaktighet och karaktär inom hela totalförsvaret, så att detta får en tillfredsställande balans Prot. 1988/89:42 när det gäller uthålligheten. Jag vill också betona att de nu gällande enhetliga 9 december 1988 antagandena om krisers och krigs karaktär och varaktighet innebär en bättre fördelning än tidigare av resurserna inom totalförsvarets civila del. Carl Frick sade att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk — och det håller jag med om — och att det därför är viktigt att ha enhetliga planeringsantaganden. Det var också utgångspunkten för försvarsbeslutet 1987, att alla funktioner skall kunna möta de händelseförlopp som är rimliga vid en kris. I detta sammanhang är livsmedelsberedskapen en utomordentligt viktig faktor. För att vi skall ha en tillfredsställande beredskap när det gäller mat måste vi kombinera olika åtgärder: lager, beredskapsproduktion och handel. Försvarskommittén, som nu tillkallas för att förbereda ett nytt samlat långsiktigt totalförsvarsbeslut år 1991, kommer naturligtvis att studera livsmedelsförsörjningen närmare. Fru talman! Jag vill säga att jag reagerar mot Carl Fricks beskrivning av riksdagsbeslutet som en flummig syn på krig. Jag vill påminna Carl Frick om att beslutet hade en mycket bred acceptans i denna riksdag. Jag tror att vi skall vara försiktiga med att ge värdeomdömen om Sveriges riksdags beslut. Jag vill avsluta med att säga att Carl Frick skall vara mycket medveten om att den tillsatta utredningen är en totalförvarsutredning. Ni har fått ta del av direktiven, och av dem framgår att så är fallet. Till Anita Stenberg vill jag säga följande: Det är inte pengar som fattas.

Fru talman! Att denna debatt skulle handla enbart om energipolitiken var ett lustigt resonemang, om man utgår från min interpellation. Roine Carlsson säger att vi inte har så mycket gemensamt. Det är riktigt. Vi vill arbeta för ett biologiskt självförsörjande jordbruk, medan ni fortfarande arbetar för ett kemikaliejordbruk. Vi vill jobba för decentralisering. Ni jobbar för centralisering. Vi jobbar för en annan energipolitik, småskaligare energiförsörjning. Ni talar om storskalighet. Ni vill satsa 48 000 miljoner på JAS-projektet. Vi vill lägga ned det. Visst har vi olika uppfattningar. Jag har ingen omsorg om socialdemokraterna, mer än att de bör tänka om. Omsorgen gäller mer vårt land. Anders Andersson får väl stå för cirkuskonsterna själv. Jag bara konstaterar att moderat energipolitik är och förblir en katastrof ur totalförsvarets synvinkel. När det gäller energipolitik — eftersom nu Roine Carlsson vill ägna sig åt det— kunde vi i onsdags höra Maj Britt Theorin hävda att det viktigaste vi kan arbeta för är en avveckling av kärnvapnen. Det håller vi väl med om allihop. Men varför ”göder” då Sverige kärnvapenspridningen i praktisk handling? Hyckleriet är ju fulländat, herr försvarsminister! Det är faktiskt så. Hyckleriet börjar litet försiktigt genom att Sverige subventionerar kärnvapenframställning. Genom att anrika uran köper vi in oss i anläggningar avsedda för kärnvapenframställning. Hyckleriet fortsätter genom att vi sänder i väg bränsle till Frankrike för upparbetning, vilket innebär att vårt bränsle i praktiken kan bli en: del av det franska kärnvapenprojektet. Hyckleriet kommer upp till oanade nivåer när Sverige ställer sig bakom 49 IAEA, en organisation vars uppgift är att sprida kärnkraften till u-länderna. Ingvar Carlsson hävdar att kärnkraft inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Hur skall ni ha det? Vi vet trots allt att kärnvapen och kärnkraft är siamesiska tvillingar. Hyckleriet stiger ytterligare några grader, eftersom Sverige inte har agerat för att förändra innehållet i det s.k. icke-spridningsavtalet. I detta avtal förpliktar man sig nämligen att sprida kärnkraften. Vad gör regeringen för att förändra innehållet? Det vill jag ha svar på. Hyckleriet slår slutligen i taket, genom att Sverige bidrar med mer vapenplutonium per capita från kärnkraften än något annat land. Ca 2 000 kilo vapenplutonium 239 med en halveringstid på nästan 25 000 år plockar vi årligen ut i vårt skenheliga kärnkraftssamhälle. Hur är det nu, försvarsministern, skall vi ta itu med att också praktiskt försöka göra något åt kärnvapenspridningen? Försvarsministern vill inte gärna diskutera om det är rätt att satsa 70 miljoner per dag på det ensidigt militära försvaret. Jag vill bara påpeka att åtgärder mot havsdöden under ett år får kosta lika mycket som militären bränner av på tio timmar. Statens naturvårdsverk får under ett år kosta mindre än vad militären gör av med på 48 timmar. Energiforskningen upptar i statsbudgeten mindre än vad militären kostar under fem dygn. Det som är häpnadsväckande, fru talman, är att militärens andel av statsbudgeten ökar. Jag skulle vilja höra hur moderaterna ser på det. Ni gillar ju inte den offentliga sektorn.
Fru talman! Generaldirektören i överstyrelsen för civil beredskap Gunnar Nordbeck anser, enligt en intervju i en större dagstidning ganska nyligen, att det är just pengar som fattas. Jag undrar vad det annars är som fattas, det kan väl aldrig vara viljan?
Fru talman! Jag kan förstå att försvarsministern på tre minuter inte hinner svara på frågor från sex gröna frågeställare. Därför skall jag i detta inlägg nöja mig med att upprepa mina frågor. Den första frågan gäller EG som en militär union. Är regeringen medveten om att EG håller på att utvecklas till en militär union, och hur är en anpassning till en sådan union förenlig med svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik? Den andra frågan gäller den inre marknaden och vapenhandeln. Är regeringen medveten om att en av de många sorters handel som det är EG:s målsättning att lämna fritt fram för och ta bort alla handelshinder för är vapenhandeln? Är en svensk anpassning till en sådan västeuropeisk vapenmarknad förenlig med svensk neutralitetsoch säkerhetspolitik? Den tredje frågan gäller vapenexporten. Inser regeringen att den starkt ökande vapenexporten och de ständigt exploderande vapensmugglingsskandalerna utgör ett allvarligt hot mot förtroendet för den svenska fredsoch säkerhetspolitiken? Vad tänker regeringen göra åt det? Vad tänker regeringen t.ex. göra med anledning av dagens tidningsuppgifter om att också ett organ i regeringskansliet har medverkat till direkt smuggling av svenska vapen till förbjudna länder? Det borde ringa larmklockor i regeringen. Vad tänker regeringen göra åt detta?
Fru talman! Jag tolkar försvarsministerns svar ungefär så, att han inte är orolig för baslivsmedelsförsörjningen. Han verkar inte heller vara orolig för att den regionalpolitik och den jordbrukspolitik som förs bidrar till att mer och mer av den jordbruksmark som skall svara för baslivsmedelsförsörjningen läggs ned. Via glesbygdsdelegationen fick jag i min hand en FOA-utredning som är beställd av regeringen. Per Molander har gjort utredningen som heter Säkerhetspolitiska aspekter på livsmedelsförsörjningen. I utredningen föreslås det att en avreglering av det svenska jordbruket sker, och det sägs att ungefär 900 000 hektar åker skulle kunna läggas ned. Utredaren menar att vi skall öka kvävegödslingslagren i händelse av en kriseller krigssituation. Jag skulle vilja citera ur Civila försvarstidningen, där Civilförsvarsförbundets synpunkt framgår. Civilförsvarsförbundets synpunkt överensstämmer nämligen helt med min och övriga miljöpartisters uppfattning. Citatet lyder: ”Från Civilförsvarsförbundets synpunkt ser vi kritiskt på att avhända jordbruket areal — i alla händelser som andra experter förutspår livsmedelsbrist redan på 1990-talet.”
Jag får erinra om de debattregler som gäller.

Fru talman! Jag kan hålla med Per Gahrton om att uppmärksamheten på den västeuropeiska unionen innebär nya aspekter på EG-debatten. Men jag drar en annan slutsats än Per Gahrton, nämligen att detta stärker vår inställning att medlemskap inte är förenligt med neutralitetspolitiken. När det gäller vapenexporten vill jag till Per Gahrton säga att han kan vara lugn. Vi skall komma till rätta med exporten, men vi skall hålla oss till verkligheten. Den uppgift från dagens tidning som Per Gahrton hänvisar till hänför sig till 1977. På den tiden var jag ordförande i Svenska pappersindustriarbetareförbundet, och Sten Andersson var partisekreterare. Men Per Gahrton ingick i det borgerliga regeringsunderlaget. Han kan därför börja med att fundera litet grand över sin egen roll i sammanhanget. Till Anita Stenberg vill jag säga att målet för totalförsvarets hälsooch sjukvård i krig är att varje människa skall få den vård som hennes tillstånd kräver så långt som är möjligt. I 1987 års försvarsbeslut konstaterades det att det finns brister, och det framhölls att det är av synnerlig vikt att de kvarstående bristerna undanröjs. Betydande extra resurser — 500 milj.kr., vilket innebär i stort sett en fördubbling av anslagen — avdelades därför under försvarsbeslutsperioden för att förbättra beredskapen. Som framgick av försvarsoch socialutskottens gemensamma hearing nyligen görs det stora insatser för att förbättra beredskapen på detta område. Den nya försvarskommittén skall pröva om det erfordras ytterligare åtgärder. I direktiven som miljöpartiet under hand fått lämna synpunkter på anges det att ett av de områden som särskilt bör studeras är hälsooch sjukvårdens uthållighet i krig. Till Gudrun Schyman vill jag säga att vi diskuterade säkerhetspolitik för några veckor sedan, och vi skall göra det igen. Den fråga som Gudrun Schyman speciellt tog upp blir föremål för en interpellationsdebatt i januari. Låt mig, fru talman, säga något om kärnkraftverken. Våra kärnkraftverk har byggts så att verkningarna av sabotageförsök och militära operationer i närheten av kärnkraftverken skall begränsas så långt som möjligt. Vitala delar har av olika skäl ett avsevärt skydd av betong och stål, och det finns ett flertal reservsystem för de viktigaste funktionerna. Planeringen innefattar också ett visst militärt försvar vid kärnkraftverken. Och inom polisen finns det en beredskap och planering mot sabotage. När det gäller kondensanläggningar och industriella mottrycksanläggningar så kommer i händelse av krig naturligtvis elbehovet att minska genom att industriproduktionen går ned. Samhällsservicen reduceras, och inomhustemperaturen hålls på en lägre nivå. Låt mig säga något om kärnkraftverken i krig. Enligt Gen&vekonventionen skall kärnkraftverken och vissa andra anläggningar med s.k. farliga krafter i princip vara skyddade i krig. De får inte anfallas. I Sverige har vi ändå en planering för kärnkraften i krig, vilken innefattar att samtliga kärnkraftverk omedelbart skall kunna stängas av. Genom en avstängning minskar riskerna för radioaktiva utsläpp avsevärt som en följd av bekämpning. Efter en avstängning klaras energiförsörjningen genom de övriga elproduktionsanläggningarna. Fru talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att vi för en energipolitik i överensstämmelse med vad riksdagen har beslutat.

Fru talman! Jag kan uttrycka en viss beundran för försvarsministerns inlägg som ett debattrick. Det var ganska piffigt att försöka använda knepet att anfall är bästa försvar. Hur trovärdigt det är att jag skulle ha större ansvar för vapenskandalerna än landets försvarsminister, den bedömningen får väl offentligheten göra. Som bekant drog jag den slutsatsen av mina eventuella politiska brott på 1970-talet att jag lämnade detta sammanhang, såväl riksdagen som det parti jag tillhörde. Nu är jag tillbaka i riksdagen igen efter många års mödosamt arbete för att tillsammans i enighet med ett parti bl.a. försöka tvätta den byk som socialdemokratin lovat att tvätta men uppenbarligen gör ganska mycket för att dölja. Tyvärr var det inget svar på mina frågor, Roine Carlsson. Vi vet att ni säger att det inte är aktuellt just nu med svenskt medlemskap i EG. Men hur blir det efter den anpassning som pågått i 5—10 år på alla upptänkliga områden? Är det i realiteten möjligt att inte bli så beroende av denna västeuropeiska union att man också måste gå med i den militära delen? På min fråga om EG:s interna vapenmarknad borde kunna ges ett klart och enkelt svar. Skall Sverige harmonisera sig också med den interna vapenmark | naden? Skall Sverige ha fri vapenhandel inom hela denna västeuropeiska marknad? Jag vill ha ett klart svar: Ja eller nej.

Fru talman! Ja eller nej — det var kanske mycket begärt av försvarsminis 9 december 1988 tern. Hör kärnkraften hemma i ett civiliserat samhälle eller inte? Ingvar Carlsson säger att den inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Varför arbetar vi i praktiken då för att kärnkraften skall spridas? Jag vill ha svar på den frågan. Kärnkraft är säker, säger Roine Carlsson. Någon skall kanske tycka det också. Statens energiråd har klart slagit fast att en olycka i en kärnreaktor, inte minst i en krissituation, kan drabba oss lika mycket som Tjernobylolyckan drabbade oss och Sovjet tillsammans. I socialdemokratin är vi överens i partiet, säger Roine Carlsson. Jag undrar om broderskapsrörelsen, kvinnoförbundet och SSU anser detta. Jag tror inte att de kommer att acceptera en krona mer till det militära försvaret. Jag tog upp JAS-projektet, men fick inte några direkta svar på mina frågor. I Dagens Nyheter i dag kan vi läsa en rubrik som heter ”Jas-premiär lyft för Saab”. Det var intressant. Är det viktiga att det skall vara ett lyft för industrin? Vidare kan vi läsa i Dagens Nyheter att Saab Scanias VD Georg Karnsund tycker att det har ett stort symbolvärde att få Gripen i luften. Är det detta vi skall ha det till? ÖB har sagt: Nu håller det på att gå åt helvete. Mera pengar skall vi ha. Får vi inte mera pengar skall vi inte kunna slå tillbaka ett lagom stort angrepp med lagom bredd, lagom tekniska insatser från en lagom dum fiende. Därför skall man ha litet mer pengar. Apropå den hotbild som jag var inne på tidigare undrar jag om det möjligen kan vara så att själva samhällsstrukturen och miljöförstöringen är det farligaste vi har i dag. Låt oss se på de maktetablissemang som vi har i dag i Sverige. Den centraliserade lantbrukskooperationen arbetar intensivt för ökad sårbarhet i samhället. Mejerier läggs ner, slakterier läggs ner, allting centraliseras. Näringslivets Energifakta, uppbackad av Industriförbundet, arbetar intensivt för ökad sårbarhet i såmhället. Det är lönsamt för dagens maktetablissemang. Centralfacket på den andra kanten arbetar intensivt för ökad sårbarhet i samhället. Tunga fackbossar ifrågasätter kärnkraftsavvecklingen, löntagarfondsmedel sätts in i storskaliga centraliserade projekt och centralfacket och löntagarfonderna skall ha största möjliga avkastning på kortaste möjliga tid, precis som de s.k. kapitalisterna. Allt detta följer partierna i riksdagen med på. Det är farligt. Både Carl Bildt, Roine Carlsson och jag har som små lekt i sandlådan. När vi blev kalla, frusna och hungriga gick vi förmodligen hem till mamma och fick mat och värme. Det verkar som om några av de politiker som sitter i denna församling fortfarande tror att man kan gå hem till mamma och få värme, vatten och mat i en krissituation. Jag tror inte att man då skall ropa efter fler tennsoldater utan efter en vettig civilförsörjning.
Fru talman! Jag vill gärna att försvarsministern skall få höra hela det citat som jag tidigare inte fick tillfälle att helt redovisa. Det gällde FOA utredningen om livsmedel i framtiden . Så här fortsätter det: ”Även om 33 FOA-utredningen i det korta perspektivet räknemässigt innebär fördelar måste de många frågetecknen den skapar — mer kvävegödsel, igenlagda åkrar, obalans regionalpolitiskt på försörjningsområdet etc — innebära stor osäkerhet för folkförsörjningen i ett längre perspektiv. Kan vi tillexempel klara oss med färre jordbrukare, har vi inte kvalitékrav i produktionen etc — utredningen ger en känsla av beställningsarbete för en färdig åsikt: vi behöver inget jordbruk i Sverige — egentligen. McDonalds går bra i fred för försörjningen och alla krig utlovas bli korta. Precis som i Afghanistan, Vietnam och Mellanöstern.”

Fru talman! Det yttersta syftet med vårt försvar är att vi skall undgå att dras ini ett krig. Vi skall ha ett så segt och starkt totalförsvar att det kostar mer än det smakar att angripa Sverige. Kostnaderna skall vara större än vinsterna. För att vi skall lyckas måste vi naturligtvis ha ett bra civilförsvar men naturligtvis också ett starkt militärförsvar. Det kan i realitetens inte ens miljöpartiet tänka bort. Vi skall ha bl.a. lager av mat och gasbindor. Men vi skall också kunna möta ett angrepp med vapenmakt. Vi får inte glömma att de civila delarna av totalförsvaret också är beroende av de militära. Exempelvis för skyddet av befolkningen har luftförsvaret stor betydelse. Det såg vi under andra världskriget, då luftskyddsförbundet blev en genuin folkrörelse. Det var en av grunderna till dagens ideella engagemang inom det civila totalförsvaret. Vi har i dag en hygglig balans mellan militärt och civilt. Sammantaget ger detta oss ett starkt totalförsvar, som är fredsbevarande och som gör att vi kan hålla oss utanför ett eventuellt krig. Det finns på sina håll romantiska föreställningar om att vår säkerhet skulle öka om vi gick över till ett gerillaförsvar i ett helt annat samhälle. Jag har svårt att förstå denna inställning. Sverige utgör i sig inte något primärt mål för något av maktblocken. Däremot kan Sverige vara intressant framför allt för överflygningar och som att användas som genväg mot huvudfienden. För att motstå sådana angrepp räcker det inte med gerillasoldater i de småländska skogarna. Vi måste ha ett respektingivande luftförsvar, bra kustförsvar och en armé som kan motstå en invasion. Detta sammantaget gör att det blir för kostsamt att ta vägen över svenskt territorium mot huvudfienden. Inom parentes, fru talman, kan jag nämna att vår senaste generation flygplan JAS 39 Gripen för några minuter sedan lyft för sin premiärtur.

Fru talman! Försvarsminister Roine Carlsson säger att det råder balans mellan det civila och det militära försvaret. Vi inom miljöpartiet de gröna tycker inte att det gör det. Vi tycker att det civila försvaret är för svagt.

Fru talman! Bara ett litet klarläggande. Försvarsministern tog upp det här med gerillaförsvar som vi debatterade tidigare med Carl Bildt. Jag vill understryka att jag inte talar för gerillaförsvar. Jag talar för lättrörliga jägarförband som opererar med skogen som skydd.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för ett interpellationssvar som är mycket långt och utförligt — något som jag uppskattar och som jag tycker är ett uttryck för ett intresse och ett engagemang för de baltiska frågorna. När det gäller analysen av kontakterna över Östersjön kan jag till allra största delen instämma i vad Sten Andersson säger. Vi måste emellertid här i kammaren kunna diskutera grundvalen för en mer aktiv Östersjöpolitik utan att man avfärdar de olika inläggen som partipolitiskt färgade. 57 Jag vill nog hävda, trots den eloge som jag gärna vill ge Sten Andersson, att svaret är relativt passivt. Det handlar mycket om att vi i Sverige skall reagera på det som sker, snarare än om vad vi själva direkt skall kunna göra. Jag tycker att man kan finna fog för uppfattningen att den roll som Baltikum fortfarande spelar i svensk utrikespolitik inte är på den nivå som närheten borde ge anledning till. De åtgärder som Sverige skall sträva efter skall givetvis inte vara kontraproduktiva. Men det finns mycket som vi kan göra aktivt och som på intet sätt behöver vara kontraproduktivt utan tvärtom kan stödja en utveckling. Jag tror t.ex. att etablering av någon typ av kulturcentrum, eller kanske handelskontor, kan vara av den arten. Det kan också ha den fördelen att man därigenom kan visa en klar politisk vilja från regeringens sida, vilket i sin tur kan vara en förutsättning för att man skall kunna stimulera de kontakter som hela det svenska samhällslivet kan ta när det gäller relationerna till Baltikum. Jag menar, herr talman, att den historiska analysen av våra relationer till de baltiska folken och av den baltiska frågans ställning i svensk utrikespolitik har sitt intresse — inte för att diskutera historia utan snarare för att blicka framåt. Jag tror att vi i dag kan se behovet av ökade kunskaper och behovet av en politik för att kunna ta till vara de möjligheter som nu öppnas. Vi har försummat vad som skulle kunna göras. Vi hade kunnat stå bättre rustade. Det talar för att den baltiska frågan måste få en betydligt mer central roll i svensk utrikespolitik i framtiden. Herr talman! Den diskussion som nu har vaknat om Baltikum är på många sätt intressant. Men den visar just att vi har försummat att göra saker och ting som vi faktiskt hade kunnat göra långt tidigare. Det är precis som utrikesministern påpekar, att den sovjetiska omdaningen har öppnat nya möjligheter. Men det har givetvis sedan lång tid tillbaka funnits andra möjligheter, som vi hade kunnat ta till vara. Det gäller t.ex. ett engagemang för att uppmärksamma den baltiska frågan i de internationella fora där Sverige uppträder. Det gäller också, herr talman, utlandsradion. Det är faktiskt så, att regeringen för bara något eller några år sedan avvisade ett utredningsförslag om att utlandsradion skulle börja sända på de baltiska språken. Man avvisade det till förmån för fortsatta sändningar på portugisiska och spanska till Latinamerika. På något sätt illustrerar detta den försummelse som jag menar faktiskt har karakteriserat svensk utrikespolitik.

Det är en konkret sak som jag tror kan komma med anledning av denna debatt och som jag skulle uppskatta ett besked om. Herr talman! Jag tror också att det är viktigt att vi i västvärlden och i grannlandet Sverige medverkar till att artikulera de förhoppningar, den förväntan och det engagemang som i dag finns i omvärlden. Det är ett stöd till — Prot. 1988/89:42 balterna, men det kan också vara ett stöd till stabiliteten och samhällsutveck 9 december 1988 Mot den bakgrunden tycker jag att den socialdemokratiska argumentatio = =. Er ERS nen i utrikesutskottet för någon vecka sedan var beklaglig. Man var inte villig = ökad självständigjet att uttrycka utskottets förhoppningar om att den strävan som i dag karakteriserar de baltiska folken skulle ge positiva resultat. Jag uppfattade en del av Sten Anderssons svar så, att han litet grand distanserade sig från denna mycket kyliga inställning. Och jag skulle uppskatta om Sten Andersson här ville klargöra att det faktiskt är en förhoppning inom svensk utrikespolitik att det som nu sker i Baltikum — strävan mot en ökad nationell och ekonomisk självständighet — skall ge positiva resultat. Det vore också välgörande om han klargjorde att ett doktrinskifte inte är på väg i svensk utrikespolitik — vilket den socialdemokratiske talesmannen tenderade att förespråka, när han hänvisade till den finländska utrikespolitiken som ett föredöme för vår politik gentemot öster. Jag tror inte att han avsåg något särskilt stort doktrinskifte, men det kunde vara bra med ett klargörande, och det kunde vara en bra utgångspunkt för en fortsatt debatt i Sverige om den svenska Östersjöpolitiken.

Herr talman! Utvecklingen i Baltikum under senaste tid i riktning mot framför allt ökad ekonomisk självständighet men också ökad politisk frihet har varit oerhört snabb och spännande, och jag tror att vi över partigränserna välkomnar vad som händer i Baltikum. Självfallet är denna utveckling ett resultat av perestrojkan, av det sovjetiska nytänkandet. Jag skall inte här upprepa den debatt som vi förde i kammaren i anledning av utrikesutskottets betänkande om Baltikum för några veckor sedan. Jag vill bara i korthet säga att den senaste tidens händelser naturligtvis skapat en viss oro, men att risken för konfrontation mellan centralmakten i Moskva och den estniska ledningen verkar ha möjligheter att övergå i en mer fruktbar kompromiss. Utrikesministern redogör i sitt svar på Gunnar Hökmarks interpellation för en utveckling i Sveriges relationer till Baltikum som förefaller vara sjudande. Inte minst välkomna är de påbörjade sändningarna på estniska. Det är något som folkpartiet vid flera tillfällen har aktualiserat tidigare. Jag utgår från att de nuvarande sändningarna bara är början och att de så småningom skall kunna byggas ut. I svaret nämns möjligheterna till expansion på handelsområdet, och utrikesministern talar om ökat intresse på bägge sidor för detta. Det nämns också att Sverige har särskilt intresse av ett utökat kulturellt utbyte med Baltikum. Jag noterar speciellt att utrikesministern sagt att en expansion av Sveriges kontakter med Baltikum mycket väl kan leda till någon form av svensk närvaro i Baltikum. Just nu finns i Sverige ett stort intresse för utbyggda kontakter med Baltikum. Det har funnits under ytan mycket länge. På samma sätt är det på andra sidan Östersjön. När nu locket väl har lyfts litet grand, har balterna också luftat sin längtan att återknyta de närmare banden med Sverige och 59 Norden.

Herr talman! Jag håller helt med utrikesministern om att det vore synd om denna idyll av enighet skulle störas av vad som har varit. Men det kan ju vara intressant för oss att inför framtiden se Baltikumfrågorna som en betydligt mer angelägen uppgift för svensk utrikespolitik än vad vi tidigare har gjort. Jag tror att Sten Andersson är beredd att hålla med mig om att den baltiska frågan inte har nått på samma nivå som en lång rad andra internationella frågeställningar har gjort hos den svenska regeringen. Jag tror att det ligger något viktigt i detta inför framtiden. Vi ser möjligheter i vad som sker i Baltikum i dag. Vi ser därigenom också något som vi kan uppnå i vår närhet i form av en bättre miljöpolitk och en säkrare och stabilare utveckling. Genom att lyfta upp den baltiska frågan kan vi också bättre uppfylla kravet på en moralisk dimension i svensk utrikespolitik än vad vi har gjort tidigare. När det gäller frågan om utrikesministern har givit svar på de konkreta frågorna om relationerna mellan Sverige och Baltikum vill jag till viss del hålla med honom. Han har visat stor öppenhet, men vi som har hört utrikesministern debattera i andra frågor har varit vana vid att höra honom vilja fylla en mycket mer aktiv roll än vad han som en finslipad diplomat här gör. Därför vore det intressant att när det gäller ett kulturcentrum eller någon typ av handelsrepresentation få notera ett mer aktivt ställningstagande från utrikesministern, att detta är någonting som han vill driva.

Så rädd tror jag inte att Sten Andersson var när han var partisekreterare, och så rädd bör han inte heller som utrikesminister vara i denna fråga.

Herr talman! Margö Ingvardsson har ställt tre frågor till mig om situationen inom njursjukvården. 1. Har professor Kjellstrands uppgifter föranlett regeringen att att utreda om åldersgränser förekommer inom njursjukvården vid urval till dialysbehandling? 3. Kommer regeringen att ta initiativ till att årlig statistik över situationen inom njursjukvården upprättas? Anledningen till Margöé Ingvardssons interpellation är en doktorsavhandling av överläkare Carl M. Kjellstrand. Överläkare Kjellstrand har överlämnat en skrivelse samt sin doktorsavhandling till socialdepartementet. Regeringen beslutade den 4 augusti i år att överlämna skrivelsen och doktorsavhandlingen till socialstyrelsen. Mot bakgrund av Kjellstrands uppgifter har socialstyrelsen påbörjat en utredning om dialysverksamheten i landet. Som ett första led i utredningen görs en studie i samarbete med njurmedicinska kliniken på Huddinge sjukhus. Studien kommer att göras i Skaraborgs län, Stockholms län samt något län i den södra sjukvårdsregionen. Syftet med studien är att klargöra om det har funnits patienter vilka skulle ha varit betjänta av dialysbehandling som har dött av njursvikt utan att ha behandlats med dialys. Samtidigt kommer studien att belysa om det i praktiken har förekommit åldersgränser vad gäller dialys. Socialstyrelsen planerar att slutföra sin analys av njursjukvården under hösten 1989. Vidare kommer socialstyrelsen att skicka ut en enkät till samtliga kliniker med dialyspatienter. Styrelsen kommer att fråga om hur stora resurser som finns i dag, vilka förändringar av dessa som planeras för framtiden samt om det finns köer. Styrelsen räknar med att få svar på enkäten i slutet på januari. Vid en rundringning till ledningen för dialysavdelningarna vid regionsjukhusen och en del andra enheter vid länssjukhusen, som socialstyrelsen gjorde ijanuariiår, har samtliga tillfrågade framhållit följande. Alla som bedöms ha nytta av dialys och som kan klara den påfrestning som dialys innebär får också dialys. Några åldersgränser tillämpas inte. Utgångspunkten för dialysbehandling är endast rent medicinska överväganden. Trots dessa uttalanden har socialstyrelsen bl.a. mot bakgrund av överläkare Kjellstrands uppgifter startat sin omfattande utredning om dialysvårdens läge i landet. Det är ett missförstånd att det inte skulle föras någon statistik över njursjukvården efter 1985. Materialet för 1986 är bearbetat och finns att tillgå på socialstyrelsen. För 1987 är grundmaterialet ännu inte fullständigt, uppgifter från några kliniker fattades fortfarande i slutet av november. Statistiken för njursjukvården insamlas och sammanställs av European Dialysis and Transplant Association, EDTA. Socialstyrelsen betalar kostnaderna för den svenska delen. En anledning till att det har uppfattats som att det inte har funnits någon statistik efter 1985 kan vara att 1986 års statistik inte var fullständig vid tillfället för den årliga sammanställningen. Socialstyrelsen har därför påmint de berörda klinikerna om vikten av att ett fullständigt material skickas in. Herr talman! Jag följer utvecklingen inom njursjukvården med uppmärksamhet men finner inte anledning att nu vidta några åtgärder. Om däremot den av socialstyrelsen påbörjade utredningen skulle visa på missförhållanden inom njursjukvården, är jag övertygad om att socialstyrelsen i samverkan med sjukvårdshuvudmännen kommer att vidta alla åtgärder som behövs.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt att socialministern liksom jag anser att det är mycket allvarliga uppgifter som har framkommit i professor Kjellstrands avhandling om njursjukvården. Det finns uppenbarligen belägg för att mellan 150 och 800 patienter dör årligen därför att de inte kan få dialys. Det går inte att bortse från att det är de äldre patienterna och enligt professor Kjellstrands uppgifter speciellt äldre kvinnor som har svårast att få tillgång till dialys. Skillnaderna i antagandet av äldre patienter till dialys mellan olika regioner är också för stora för att vi skall kunna avfärda dem som slumpmässiga. Det är enligt professor Kjellstrands uppgifter en 400 procentig skillnad för patienter över 70 år mellan Umeå och Stockholm, som tar flest patienter, och Lund, Malmö och Göteborg, som tar minst. Professor Kjellstrands uppgifter kan nog inte ifrågasättas. Han har ett alltför omfattande material för att man skall kunna göra det. Egentligen tycker jag att professor Kjellstrands uppgifter är tillräckliga för att regeringen och socialstyrelsen omedelbart skall agera. Jag förstår emellertid att det kanske inte kan gå till så här, utan att man måste gå till väga på det sättet att socialstyrelsen först får uppdraget att se över området. Det är särskilt angeläget att socialstyrelsen studerar skillnaderna mellan de regioner som tar det största och det minsta antalet patienter och utreder vad det kan bero på. Socialstyrelsen bör också över hela fältet särskilt studera de äldres vårdsituation. I flera av larmrapporterna om förhållandena i sjukvården förstärks misstankarna om att det förekommer åldersgränser vid bedömning av behandling. Det är ett synsätt som jag vet att vi är överens om inte får förekomma. Samtidigt vet vi emellertid att när resurserna är otillräckliga måste de medicinskt vårdansvariga avgöra vilka som skall få vård och vilka som skall bli utan. Dessa val förekommer dagligen inom vår sjukvård, även om det inte alltid handlar om val som har livsavgörande betydelse för patienten. Det är ett tungt ansvar som vi politiker lägger på vårdpersonalen. Jag beundrar personalen för att den trots allt är så lojal mot oss politiker och t.o.m. tar på sig ansvaret för sorteringen av patienter. Nu har vi fått så många larmrapporter om förhållandena i sjukvården att det inte längre är försvarligt att inte på allvar ta itu med problemen. Det är bra att socialstyrelsen nu skall göra en noggrann undersökning av njursjukvården, men det är inte tillräckligt. Liknande genomgångar, framför allt om de äldres vårdsituation, behövs även inom andra specialiteter. När det gäller njursjukvården är det olyckligt att det inte finns fullständig statistik. Det finns brister i statistiken. Den förklaring som jag har fått är att statistiken på frivillig väg insamlas av Svensk njurmedicinsk förening och därefter sammanställs av Europeiska dialysoch transplantationssällskapet. Det är en oerhört viktigt uppgift att samla in statistik, det tror jag också att vi är överens om. Utan fullständig statistik kan vi inte följa utvecklingen, inte planera och inte heller avvisa misstankar om att t.ex. äldre patienter inte får vård. Statistikinsamlingen är så viktig att en myndighet måste ha det fulla ansvaret för den. Jag vill avslutningsvis fråga om socialministern är beredd att se över området, kanske tänka om och medverka till att socialstyrelsen får ta över ansvaret från Svensk njurmedicinsk förening för njursjukvårdens hela statistik. Kommer njursjukvården att få de resurser den behöver efter det att socialstyrelsen har bekräftat dessa brister i njursjukvården?
Herr talman! Vi måste på allvar ta itu med de här problemen, säger Margé Ingvardsson. Det är på det sättet vi har behandlat professor Kjellstrands framställning och hans doktorsavhandling, där han påvisar dessa brister. Socialstyrelsen har också tagit frågan på allvar. Det är viktigt att det görs en grundlig utredning, så att de fakta som är nödvändiga för att vi skall gå vidare kommer fram. Det är inte tillräckligt, säger Margö Ingvardsson. Nej, men jag tror att det är viktigt att vi nu avvaktar det utredningsresultat som socialstyrelsen kommer fram till, innan vi vidtar andra åtgärder. Jag är beredd att studera om det behövs en annan organisation för statistikinsamlingen än den som gäller i dag. Det är det jag kan säga till Marg6 Ingvardsson. I övrigt tycker jag alltså att vi med förtroende skall avvakta det grundliga utredningsarbete som socialstyrelsen nu ägnar sig åt.
Herr talman! Jag betonar att jag är nöjd med socialministerns redovisning av vad som nu skall ske med njursjukvården. Det är bra att socialstyrelsen gör denna översyn som är helt nödvändig. Jag är också glad för att socialministern nu vill se över hanteringen av statistiken för att se om det inte är nödvändigt att socialstyrelsen får hela ansvaret för den. När jag säger att vi måste göra något mera tänker jag inte bara på njursjukvården. Vi har ju fått oerhörda larmrapporter från sjukvården under de senaste åren. I våras förde vi en särskild debatt om sjukvårdskrisen. Efter den debatten tycker inte jag att det har hänt så mycket. Sjukvårdskrisen förekommer knappast i den politiska debatten. Ändå vet vi som sysslar med sjukvårdspolitik att krisen inom sjukvården inte är överstånden. Område efter område har stora brister, och vi är kanske just nu bara i början av krisen. Vi kan inte avvakta utvecklingen tills man bokstavligen har liken på bordet. Vi har fått så många larmrapporter att det är dags att göra någonting åt sjukvården som helhet. De största problemen just nu rör personalförsörjningen, men jag har ännu inte sett några tecken från regeringen att den verkligen skall följa upp vad den sade i våras, då vi från alla partier uttalade vår oro för sjukvården. Jag har alltså inte sett några tecken från regeringen att den gör allvar av sina löften då.
Herr talman! När Margö Invardsson nu utvidgar debatten till att gälla hela sjukvården vill jag till att börja med hålla med henne när hon säger att sjukvårdens största problem är personalförsörjningen. Det är vi överens om. Detta gäller i synnerhet i storstadsområdena. Jag kan tala om för Margö Ingvardsson att hälsooch sjukvårdsberedningen, som är ett organ som är gemensamt för staten och Landstingsförbundet, ingående har diskuterat personalfrågorna och kommer att göra det också vid nästa fortsatta sammanträde. Statens bidrag till sjukvårdshuvudmännen går genom de s.k. Dagmarförhandlingarna. Alldeles efter nyår skall förhandlingar äga rum för 1989. Det nuvarande avtalet är tvåårigt. Detta avgör statens möjligheter att bidra med resurser till hälsooch sjukvården. Personalförsörjningen är föremål för intensiva diskussioner inom hälsooch sjukvårdsberedningen. Jag utgår från att de diskussionerna kommer att ge resultat på något sätt.
Herr talman! Jag hoppas givetvis också att diskussionerna om personalförsörjningen skall ge resultat. Frågan är emellertid vad man diskuterar. Vi har ju diskuterat personalförsörjningsproblemen i ganska många år nu. Vi vet varför vi har hamnat i den här situationen. Det beror på att arbete i sjukvården inte är tillräckligt bra avlönat, det ger inte tillräckligt goda möjligheter till vidareutbildning. Arbetsförhållandena är besvärliga, och de anställda arbetar i stor utsträckning på obekväm arbetstid. Vi har gått igenom hela området, och vi vet vad det är som skall göras. Tyvärr är det så att skall vi få någon förändring, kostar det pengar. För att återknyta till njursjukvården här i Stockholms län, beror såvitt jag förstår de stora bristerna just på personalproblem. Det lär finnas tillräckligt med dialyskapacitet men inte tillräckligt med personal för att man skall kunna utnyttja kapaciteten i sådan utsträckning som man egentligen skulle Prot. 1988/89:42 ha möjlighet till. 9 december 1988 Jag tycker inte vi har tid att diskutera mer. Vi vet vad som skall görs, och ZZX— HH - vi måste göra det snart. Om de fria sprutorna
Herr talman! Gudrun Schyman har, mot bakgrund av den försöksverksamhet med utbyte av sprutor till narkotikamissbrukare som bedrivs i Lund, frågat mig om följande. 1. Finns det belägg för att nedgången av smittspridningen av HIV i Lund är ett resultat av sprutprojektet? 2. Är det försvarligt att kalla ett sprututdelningsprojekt där hälften av sprutorna försvinner för ett utbytesprojekt? 3. Om man skall ha en nedre åldersgräns på 20 år också i eventuellt kommande projekt, hur kan man garantera att den gränsen följs när man samtidigt har möjlighet till anonymitet? 4. Vilka internationella undersökningar ger vetenskapligt belägg för tesen att fria sprutor har en positiv effekt på spridningen av HIV-smitta? Arbetet med att söka hejda spridningen av HIV bedrivs i många former. En åtgärd som har blivit mycket debatterad och omstridd är utdelningen av rena sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Sedan början av år 1987 bedrivs en sådan försöksverksamhet vid infektionskliniken i Lund. Riksdagen har behandlat frågan om utdelning av rena sprutor och kanyler samt försöksverksamheten i Lund vid två tillfällen under senare tid. Det första tillfället var när socialutskottets betänkande 1986/87:19 diskuterades. I betänkandet förklarade utskottet att det inte kunde acceptera att verksamheten i Lund utökades eller att liknande verksamheter inleddes på andra håll i strid mot strävandena inom narkotikapolitiken. Skulle det bli aktuellt ansåg utskottet att en författningsreglering måste övervägas. Riksdagen delade utskottets uppfattning. I februari 1988 gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad bedömning av effekterna av utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Bedömningen skulle ske på grundval av en vetenskaplig utvärdering av den bedrivna försöksverksamheten i Lund liksom av andra nationella och internationella erfarenheter och kunskaper. Härefter återkom riksdagen till frågan i socialutskottets betänkande 1987/88:10. Utskottet förklarade bl.a. att det i nuläget inte kunde acceptera en allmän utveckling mot fri tilldelning av injektionsverktyg eller mot ytterligare verksamheter liknande den i Lund innan denna verksamhet ens hade utvärderats. När det gällde socialstyrelsens pågående utvärdering av försöksverksamheten i Lund förklarade utskottet, att utskottet förutsatte att 65 regeringen — när utvärderingen var klar — beredde riksdagen tillfälle att ta ställning till frågan om inriktningen av de fortsatta åtgärderna på området. Utskottsbetänkandet godtogs av riksdagen. Socialstyrelsen överlämnade till regeringen den 23 november i år en skrivelse i vilken uppdraget redovisas. I skrivelsen föreslås bl.a. en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet inom hälsooch sjukvården med utdelning av rena sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare. Socialstyrelsens skrivelse redovisades för AIDS-delegationen vid ett extra sammanträde den 23 november 1988. Delegationen uttryckte tveksamhet till socialstyrelsens förslag. Delegationen ansåg att förutsättningarna för en sådan verksamhet måste närmare analyseras. Delegationen pekade dessutom på konflikten med narkotikastrafflagstiftningen. För att bredda underlaget inför ett ställningstagande till socialstyrelsens förslag anordnar socialdepartementet en hearing på torsdag i nästa vecka här i riksdagshuset. När de synpunkter som framkommer vid hearingen ställts samman och övervägts tillsammans med andra frågor som gäller försöksverksamheten, avser jag att — i enlighet med riksdagens uttalande — föreslå regeringen att förelägga riksdagen en skrivelse eller en proposition i frågan. Innan dess är jag inte beredd att närmare gå in på de frågor som Gudrun Schyman har ställt till mig.

Herr talman! Vad jag kan utläsa av interpellationssvaret är — förutom att socialministern egentligen inte alls vill prata om de här frågorna — att regeringen gett socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad bedömning av effekterna av utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare och att den bedömningen skulle ske på grundval av en vetenskaplig utvärdering. Socialstyrelsen har nu redovisat sitt uppdrag, men på ett sätt som knappast uppfyller de kriterier som brukar krävas för att man skall få kalla någonting vetenskapligt. Det är bl.a. detta som gjort att det har vuxit fram en så massiv kritik från de yrkesgrupper som arbetar med narkomaner. Det är faktiskt inte möjligt att ur den s.k. utvärdering som genomförts dra så långtgående slutsatser som socialstyrelsen gjort när man lagt fram sitt förslag om fria sprutor. I beskrivningen av Lunds sprutprojekt kan man utläsa att nära 2 500 besök gjorts av 550 klienter under en period av 15 månader. Det är bara drygt 30 personer som kommit mer än tio gånger. Ungefär hälften av de runt 10 000 sprutor som delats ut har inte kommit tillbaka, dvs. omkring 5 000 sprutor är på drift ute bland narkomanerna. Tillgången på sprutor på den okontrollerade marknaden har alltså ökat. Det finns ingenting i Lundadokumentationen som visar om någon vänt sig till narkomanvården. Det finns inte heller någon dokumentation som visar på hur narkomanernas sprutbeteende egentligen ser ut. Frågan om aids, som verkligen inte är en lätt fråga för någon, har egentligen aktualiserat gamla problem inom narkomanvården. Den stora skillnaden är att det nu finns ett problem till. Dödligheten bland narkotikamissbrukare har alltid varit stor. Att man nu bekymrar sig om detta bottnar ytterst i att man vill skydda den s.k. vanliga befolkningen. Och det är inget dåligt argument — tvärtom. Men för att Prot. 1988/89:42 förhindra smittspridning, över huvud taget, krävs det beteendeförändringar, 9 december 1988 både bland narkotikamissbrukarna och bland den s.k. vanliga befolkningen. R Den nödvändiga förutsättningen för att narkotikamissbrukare inte skall Om defriasprutorna smitta varandra eller oss ”vanliga” människor är att de slutar missbruka. tillnarkomaner Det finns inte två parallella eller motstridiga linjer i den här frågan. Man kan inte, som görs i socialstyrelsens rapport, ställa bekämpningen av HIV och bekämpningen av narkotikamissbruket mot varandra. Man kan inte säga att smittskyddets intressen skall sättas före kravet på total narkotikafrånvaro, så som man alltså har uttryckt det i socialstyrelsens rapport. Att använda slogans som ”Aids är farligare än narkotika” är en rent semantisk kullerbytta, ett slags logiskt luftakrobatiskt försök. Det kanske är snyggt, men det är inte sanningsenligt. Det kanske är lättsålt till vissa yrkeskategorier, men inte till socialarbetare. Framför allt är det svårsålt till alla de narkomanvårdare som har stora kunskaper om hur ett liv i narkotikamissbruk ser ut. En sak förvånar mig mycket. Om det stora problemet när det gäller att förhindra smittspridning skulle vara bristen på sprutor, varför är man då inte, logisk fullt ut? Varför skall det inte gå att få sprutor inom kriminalvården? På fängelserna är ju narkotikamissbruket utbrett, och bristen på rena verktyg är också stor. Varför skall man inte få rena sprutor inom narkomanvårdens institutioner? Om man har motiverats till behandling men sedan får ett återfall och sticker ut, skall man då vara tvungen att utsätta sig för risken att bli HIV-smittad? Borde man inte få med sig rena sprutor då? Och varför skall det finnas en åldersgräns på 20 år? Är det inte viktigt att de som missbrukar och är under 20 år förhindras att bli smittade eller att föra smittan vidare? Det finns en mängd frågor kring omöjliga gränsdragningsproblem som kommer att bli aktuella om den verksamhet som socialstyrelsen föreslår blir verklighet. Jag måste fråga Gertrud Sigurdsen om hon tycker att det verkligen är vår uppgift att tala om för människor vad de skall dö i, om det verkligen är vår uppgift att tala om vad som är bäst eller värst, att dö i aids eller av en överdos av narkotika? Måste inte vår uppgift vara att se till att det finns resurser att förebygga och förhindra både narkotikamissbruk och smittspridning? Frågorna i min interpellation är ganska oskyldiga, måste jag säga, och de kvarstår alltså. Jag tycker dessutom att de är av den karaktären att de gott och väl skall ställas och även bör besvaras innan den hearing äger rum som socialministern hänvisar till. En hearing kan inte förändra det faktum att det inte finns något vetenskapligt underlag för en bedömning som skulle möjliggöra en plötsligt ändrad inriktning vad gäller narkotikapolitiken. Jag ber fortfarande, vänligt men bestämt, om svar på de här frågorna. Jag tror inte att hearingen kan undanröja dem. Åtminstone bör man, innan man går till hearingen, veta t.ex. vart de omtalade 5 000 sprutorna har tagit vägen. Man bör också veta, vilket det inte nämnts någonting om, hur det ser ut på hepatitområdet. Har smittspridningen när det gäller hepatit ökat som en följd av att det finns fler sprutor? Man hyser nämligen farhågor för det i Malmötrakten, vet jag.

Herr talman! I debatten om den försöksverksamhet med rena sprutor som bedrivs i Lund och Malmö florerar mycken felaktig information, spridd genom hörsägen. Inte minst här i riksdagshuset har jag mött sådana missuppfattningar och funnit att mycket kan klaras ut, om man informerar på ett begripligt sätt och om man tar sig tid både att förmedla information och att lyssna. Därför tycker jag att det är alldeles utmärkt att det ordnas en hearing här i riksdagshuset på torsdag, där alla de ouppklarade frågorna kan ställas, och besvaras av dem som har arbetat med denna verksamhet till vardags. För det första är begreppet fria sprutor, som används i ny och nedan, missvisande. Det rör sig om en kontrollerad, gratis utdelning av rena sprutor till injektionsnarkomaner i en medicinsk ram, där begagnade och smutsiga sprutor ofta återlämnas för destruktion. Personalen på infektionskliniken försöker lära narkomanerna att göra sig av med de begagnade sprutorna på ett säkert sätt. För närvarande returneras minst 70 96 av sprutorna. För det andra har upprepade kontroller med polis och andra myndigheter inte visat att programmet lett till att sprutor i någon ökande utsträckning skulle vara på drift. Narkotikamissbruket tycks inte ha ökat i projektområdet, och någon nyrekrytering till missbruk har inte iakttagits, inte heller någon HIV-spridning. Många missbrukare som tar kontakt med sprututbytesprogrammen har ingen tidigare kontakt med vare sig den sociala narkomanvården eller sjukvården. En del av dessa etablerar därefter en fastare kontakt. Den ordinarie narkomanvården i Lund har hittills inte störts av sprututbytesprogrammen. Avhopp från behandling till följd av sprututbytesverksamheten har inte iakttagits. Narkomanerna själva har upplevt verksamheten som positiv och som en omsorg om deras hälsa. En viss minskning av riskbeteendet, med avseende på verktygsdelande, har konstaterats. Verksamheten har också givit möjlighet till information till missbrukarna. Vi är alla överens om att narkotikahandeln och narkotikamissbruket måste bekämpas med all kraft. Problemet är ju att vi har fått ett annat hälsohot, för vilket vi inte har någon bot, som vi också måste bekämpa, så att det inte får större fotfäste i befolkningen än det har i dag. Det är ju som ett led i den kampen som sprututbytesprogrammet tillkommit. Vi måste också erkänna att vi inte har funnit metoder att omgående komma till rätta med missbruket. Vi måste vara realister. Narkotikamissbruket tar tid att bryta. Under tiden måste vi skydda både missbrukarna och allmänheten för HIV. Därför tycker jag, mot bakgrund av de motstridiga uppfattningar som finns, att socialstyrelsens förslag om hur man skall förfara med sprututbytesprogrammet är en framkomlig väg. Förslaget innebär att en treårig försöksverksamhet med ett kontrollerat sprututbytesprogram startas, men först efter ansökan från berörda landsting och med noggrann prövning av socialstyrelsen. Samråd måste också ske med berörda kommuner. Det är ju viktigt att se om erfarenheterna från Malmö och Lund kan överföras till andra landsting. Förhållandena kan vara speciella i södra Sverige, och då måste man förändra programmen för att de skall ha samma lyckosamma effekt också på andra platser. Det är viktigt att man hela tiden noga följer hur det hela går, så att man kan slå till bromsen om något går fel. Viktigt är också att det hela bedrivs i nära samverkan mellan infektionssjukvård, socialtjänst, narkomanvård, kriminalvård och eventuella övriga berörda funktioner. Innan jag gick hit och innan jag hade hört de båda tidigare inläggen, skrev jag att jag tyckte att det vore bra om socialstyrelsen gick igenom vilka missuppfattningar som florerar om sprututbytesprogrammet, försökte komma till rätta med dessa och slog broar mellan kombattanterna. Jag har i kontakt med riksdagsmän här i huset, poliser och andra sett hur man kan få förståelse för varandras synpunkter om man får i gång en dialog. Men nu har jag hört att det blir en hearing här på torsdag, och då hoppas jag att den kan lösa en hel del av dessa kommunikationsproblem.

Herr talman! Gudrun Schymans interpellation är viktig. Den ställer så vitt jag kan se de rätta frågorna, som är av stor betydelse när vi inom de olika politiska partierna här i riksdagen nu alltmer intresserar oss för diskussionerna omkring de s.k. fria sprutorna. Som svar på en fråga till mig tidigare i dag har socialministern sagt att hon tror på en offensiv och bra behandling inom narkomanvården som ett medel att komma till rätta med narkotikan och de bekymmer som sammanhänger med den. Jag delar den uppfattningen. Jag sade då att det var en riktig inställning. När jag hör statsrådets svar på den här interpellationen blir jag dock litet besviken. De frågor som ställs i interpellationen, åtminstone frågorna 2, 3 och 4, bör kunna besvaras i kammaren nu, utan avvaktan av någon hearing. Sanningen är väl att svaren på de här frågorna inte finns eller också är de negativa och besvärande att avge. Troligen finns det inte något som helst underlag att stå på, när vi inom kort här i riksdagen skall ta ställning till de fria sprutorna. Jag vill, herr talman, säga att den hittills förda debatten har drivits av läkare, företrädesvis inom infektionsvården. Jag tror att det är dags att Sveriges socialminister och vi här i kammaren som skall fatta de nödvändiga besluten tar tag i denna fråga och leder debatten. Sveriges socialminister är en kunnig person på detta område. Jag menar att det är dags för socialministern att resa sig och säga att så här skall det vara. Tyvärr har tystnaden från socialdepartementet alltmer lägrat sig, vilket vi som har iakttagit detta sett med stor otillfredsställelse. Riksdagen, liksom regeringen, måste nu hålla en konsekvent och fast linje. Vi har förbjudit all form av befattning med narkotika. Vi fattade det beslutet därför att alla partier såg den raka linjen och den konsekventa hållningen mot narkotikan som den enda vägen om vi skulle nå fram till målet, som vi alla har, ett narkotikafritt samhälle. Jag menar att landets socialminister i denna fråga kan räkna på moderata samlingspartiets enhälliga stöd i en rakryggad och konsekvent hållning mot allt vad fria sprutor och tillåtande av narkotika heter. Vi moderater är beredda att stå för denna konsekventa hållning. Måhända kommer det att blåsa. Måhända kommer somliga att säga att moderata samlingspartiet inte har förstått vad det handlar om. Vi hörde Barbro Westerholm här i talarstolen, och hennes bekymmer är att hon inte vet hur det ser ut i verkligheten. Detta kommer vi att få höra, men vi är beredda att stå upp för detta. Där är en utsträckt hand till socialministern i denna fråga. Ta den! Det är mitt hopp. Vi skall i riksdagen inte huka oss i något slags debatt, där fria sprutor nu föreslås. Vad blir nästa steg? Man kan undra om det är fri narkotika som blir nästa steg. Detta är den sista striden, och den måste vi ta. Vi måste stå upp för den inställning som vi för något år sedan hade i denna riksdag när vi förbjöd all befattning med narkotika.
Herr talman! Regeringen har fått socialstyrelsens rapport om utvärderingen av Lundaprojektet. Socialstyrelsen är inte enig, utan socialtjänstavdelningen har avgivit en reservation. Jag har också i mitt svar redovisat att aidsdelegationen fick information om rapporten samma dag som den lämnades till regeringen. Jag har vidare sagt att aidsdelegationen kände stark tveksamhet inför dessa förslag. Jag kan också försäkra Göran Ericsson att jag tillhörde dem som delar denna tveksamhet, vilket jag har gett uttryck för i olika intervjuer. Många av de frågor som Gudrun Schyman har ställt var precis sådana frågor som ställdes när aidsdelegationen behandlade denna fråga. Det framgår av mitt svar, där jag har hänvisat till att det skall hållas en hearing. Till Barbro Westerholm vill jag säga att denna hearing bara avser att klara ut de lagliga aspekterna av förslaget; strider det mot narkotikastrafflagen och bestämmelserna i rättegångsbalken? Det är riktigt av mig som socialminister att ta del av socialstyrelsens rapport. Regeringen skall noggrant penetrera de förslag som har lagts fram jämte reservationen från socialstyrelsen samt undersöka om förslaget över huvud taget är förenligt med nuvarande narkotikastrafflagstiftning. Jag har litet svårt att förstå varför Göran Ericsson beskyller mig för att det råder tystnad i socialdepartementet. Ibland blir jag beskylld för motsatsen. Jag har sagt att det i januari till riksdagen kommer att lämnas antingen en proposition eller en skrivelse. Riksdagen har alltså beställt att denna utvärdering på ett eller annat sätt skall föreläggas riksdagen när den är klar. Då, om inte förr, skall jag inte vara tyst, Göran Ericsson, utan jag skall tala mer än jag gör i dag.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja få litet mer utförliga svar av socialministern. Hon säger att socialstyrelsen har lämnat en utvärdering, och då vill jag veta om socialministern anser att utvärderingen verkligen vilar på vetenskaplig grund, som förutsattes i uppdraget. Om den inte gör det — vilket jag och många med mig anser — måste socialstyrelsen få ett förnyat uppdrag, innan riksdag och regering över huvud taget kan fatta några beslut. Det är en åsikt som socialministern måste kunna framföra, oavsett vad som sägs vid hearingen. Den avgör inte på något sätt om socialstyrelsens utvärdering är vetenskaplig eller ej. Nu får vi dessutom höra att denna hearing enbart kommer att gälla de lagliga aspekterna av ett sådant här projekt. Jag trodde att det handlade om att människor som arbetade med dessa frågor skulle få komma hit, och jag tyckte att det var bra, därför att då kanske också narkomanvårdens personal skulle få komma och berätta om hur det egentligen är i verkligheten, som det brukar kallas, så att inte läkarna står oemotsagda. Men det är tydligen bara fråga om rent lagliga aspekter. För mig är det självklart, om det har stiftats en lag som säger att det är förbjudet att över huvud taget hantera narkotika, att det knappast kan vara lagligt att ge verktygen för detta. Jag vet också att en majoritet fattade förbudsbeslutet i riksdagen. Vpk var det enda parti som gick emot beslutet, av det skälet att vi anser att en effektiv narkotikabekämpning måste bygga på ett ömsesidigt förtroende i ett vårdarbete, och det försvåras med en sådan här lagstiftning. Vi är alltså de enda som utan att bli generade skulle kunna gå med på en sådan här logisk kullerbytta. Det är besvärande att socialministern inte kan ge något uttryck för sin uppfattning om de frågor som jag har ställt. Ingen av dessa frågor kommer nämligen att diskuteras på hearingen, och det innebär att de kvarstår. Förslaget måste då skrivas utan att det har getts något svar på frågorna, och det är mycket olyckligt. Kritiken är massiv bland de yrkesgrupper som arbetar med narkotikamissbrukare, bland klientorganisationer, på behandlingshem och bland socialarbetare, vilka är mycket oroade. Det vore på sin plats att socialministern skingrade oron litet grand redan här i dag.
Herr talman! Först vill jag säga att det känns mycket fint att socialministern lyssnar på alla inblandade parter, med den verklighet som de representerar. Göran Ericsson beskyllde mig för att inte ha någon kontakt med verkligheten. Ja, var och en av oss möter olika verkligheter. Läkarnas verklighet är att de möter två problem, nämligen narkotikamissbruket och HIV-smittans framfart, och de måste klara båda. Verkligheten nere i Lund är att narkomanvård, infektionsläkare, polis och socialarbetare, ja, alla som är inblandade, har funnit ett bra sätt att hejda HIV-smittan på. Det finns alltså en tjock dokumentation, som inte är med i socialstyrelsens utsända material, där det redovisas detaljer t.ex. om hepatit B, som Gudrun Schyman tog upp. Jag läser upp vad Kerstin Tunving har skrivit: ”För att förhindra missförstånd vill jag nämna att det är riktigt att det 1987 anmäldes fler fall av hepatit B än föregående år. Flertalet av dessa fall inträffade emellertid så tidigt under 1987 att smittspridningen måste ha ägt rum innan sprutbytesprogrammet ordentligt kommit igång. Sett i ett längre perspektiv har hepatit B-förekomsten i Malmö åtminstone sedan 1970 svängt med 5 års mellanrum — — —. En orsak tros vara förändrade immunitetsförhållanden inom narkomangruppen. Den nuvarande ”Hepatit B-toppen” har inträffat just vid den förväntade tidpunkten, men förefaller att bli lägre än någon av de senaste 20 årens toppar.” Jag vill avsluta med att säga att jag häromkvällen mötte narkotikapolisernas förening, och det var först något av ett ställningskrig oss emellan. När vi sedan benade upp frågorna och konstaterade att narkotikapolisens huvuduppgift är att bekämpa narkotikahandel och narkotikamissbruk medan läkarna har en annan roll, möttes vi i förståelse — vi har alltså olika uppgifter. Det är därför inte så konstigt att det blir sådana här blockeringar och debatter. Det är litet synd att hearingen på torsdag inte omfattar hela paketet, men det kanske går att ordna också en sådan hearing i riksdagen. Det vore oerhört värdefullt i denna inflammerade debatt, för patienternas skull och för människornas skull ute i samhället.
Herr talman! Det borde i dag vara möjligt, som Gudrun Schyman också sade, att svara på frågan om det finns internationella erfarenheter. I Danmark har denna sprututdelning pågått något längre, men det kanske ändå inte finns sådana här erfarenheter. Jag har inte satt mig in i Lundaprojektet så väl som Gudrun Schyman har gjort, men jag vill ändå säga, att om det inte alls är vetenskapligt — det omfattar ju en mycket liten grupp — svävar vi fortfarande i okunnighet om effekterna av projektet. När riksdagen skall ta ställning bör det finnas ett mycket bredare och bättre underlag än enbart Lundaprojektet. Till Barbro Westerholm vill jag säga att jag inte tror att man skall tala med polisen. Polisen är nämligen till för att bekämpa narkotikabrott. Den organisation som jag är förbundsordförande i svarar för 110 vårdplatser för narkomaner i detta land. Personalen ute på de institutionerna ser med ganska stor fasa på tanken att det skulle börja segla omkring fria sprutor. Jag har en känsla av att det är precis som Barbro Westerholm säger att vi har litet olika verklighet. Jag tror att verkligheten är den att vi skall gå ut och fråga vårdarna av narkomaner och fältarbetarna inom socialtjänsten och kanske inte så mycket läkare som sitter på sina kliniker. Läkarna har nog en annan verklighet än vad socialarbetarna har.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar kommer vi naturligtvis att ta ställning till den här rapporten. Vi kommer att ytterligare försöka belysa det material som kommer fram. För mig är inget självklart, Gudrun Schyman, förrän jag har ett ordentligt underlag att ta ställning till. Frågorna kommer att få sitt svar. Det är viktigt att man i denna situation lyssnar till olika grupper och olika organisationer. Till Barbro Westerholm kan jag emellertid säga att det inte heller finns någon entydig inställning bland läkarna. Denna vecka uppvaktades jag exempelvis av en grupp läkare som just arbetade inom narkomanvården. Dessa läkare har en annan uppfattning än vad det synes att läkarna i övrigt och den medicinska sakkunskapen har. Jag har också fått brev från grupper av infektionsläkare som säger att det här inte är ett led i att motverka smittspridningen bland narkotikamissbrukarna. För dagen vill jag emellertid säga att det kommer att lämnas ett svar till riksdagen från regeringen med anledning av socialstyrelsens skrivelse och den rapport som har lämnats. Riksdagen kommer då att få den debatt som Prot. 1988/89:42 Barbro Westerholm efterlyser. 9 december 1988 protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare inlägg.
Herr talman! Jag har en fråga till Gertrud Sigurdsen. Gertrud Sigurdsen säger att vi måste veta ordentligt vad vi ger oss in på innan vi fattar beslut. Hon vill belysa den här frågan ytterligare. När jag hörde detta tänkte jag att det är bra, eftersom det måste innebära att den rapport som nu har framlagts av socialstyrelsen inte är tillräcklig. Den uppfattningen delar jag. Det är bl.a. därför som jag står här och talar i denna fråga. Jag undrar då på vilket sätt regeringen tänker belysa denna fråga ytterligare innan vi får detta förslag på våra bord. Jag antar att det måste finnas en strategi för hur man skall göra och vilka uppgifter man skall inhämta, förutom hearingen.

Herr talman! Gudrun Schyman har ställt följande frågor till mig. 2. Kommer regeringen att lagstiftningsvägen, utan Landstingsförbundets medverkan, föreslå en överföring av rättspsykiatrin från staten till landstingen? 3. Anser regeringen att det är otillfredsställande med den långa tid det tagit att genomföra nödvändiga lagändringar inom psykiatrins område? Barbro Westerholm har frågat mig om vad regeringen nu avser att göra för att snabbt komma till rätta med de rådande missförhållandena inom rättspsykiatrin. Vidare har Hans Göran Franck ställt frågan hur jag bedömer handläggningen av den rättspsykiatriska verksamheten och när rättspsykiatriska undersökningar kommer att kunna genomföras inom den i lag föreskrivna tiden. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Som anges i Gudrun Schymans interpellation har förhandlingarna om ett överförande av den rättspsykiatriska verksamheten till sjukvårdshuvudmännen avbrutits från Landstingsförbundets sida, vilket meddelats i skrivelse till statens förhandlingsnämnd den 10 november 1988. Jag kan alltså konstatera att det för närvarande inte finns förutsättningar för att genomföra reformen av den rättspsykiatriska verksamheten enligt den tidigare planeringen. 73 Däremot anförs i den nämnda skrivelsen att de avbrutna förhandlingarna inte utesluter att en enskild huvudman för statens räkning åtar sig att utföra visst antal undersökningar på det sätt som skett hittills. Jag kan upplysa om att förhandlingar om en fortsättning av tidigare samarbete med Östergötlands resp. Västerbottens läns landsting slutförs inom kort. Avtalen kommer att omfatta totalt 38 undersökningar av häktade personer t.o.m. utgången av år 1989. Mot bakgrund av den uppkomna situationen gav regeringen den 1 december 1988 statskontoret i uppdrag att — efter samråd med socialstyrelsen — genomföra en översyn av de administrativa rutinerna m.m. inom de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna. Översynen skall redovisas snarast möjligt till regeringen. Jag räknar med att den kommer att bl.a. innefatta en granskning av undersökningsverksamhetens organisation och genomförande samt resursanvändning. Ett av syftena med översynen är att skapa reella förutsättningar för genomförande av undersökningarna inom lagstadgade maximerade undersökningstider. Ett annat syfte är att ge ett stöd för en snabb effektivisering av verksamheten. Parallellt skall även mer långsiktigt inriktad förändring av den rättspsykiatriska organisationen initieras. Den skall innefatta bl.a. en sänkning av den maximerade undersökningstiden från sex till fyra veckor. Arbetet skall genomföras snabbt och avsikten är att en ny organisation och en ny lagstiftning inom området skall kunna träda i kraft senast den 1 januari 1991. Jag kan också upplysa Gudrun Schyman om att arbetet på en modern lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård drivs vidare. Jag har inte nu någon avsikt att föreslå ett överförande av driftsansvaret för rättspsykiatrin till landstingen. Jag hyser däremot en förhoppning om att förhandlingarna med Landstingsförbundet skall kunna återupptas inom kort då resultaten av statskontorets översyn är tillgängliga. Det är naturligtvis beklagligt att en ny lagstiftning om tvånget inom psykiatrin på grund av olika omständigheter behövt dröja så länge.

Herr talman! Först ber jag att få tacka socialministern för svaret. Det är nu dags för nästa kapitel i denna bekymmersamma följetong. Sedan vi sist diskuterade denna fråga har ju förhandlingarna mellan staten och Landstingsförbundet kraschlandat på grund av djup oenighet beträffande både principerna för ett ändrat huvudmannaskap och de ekonomiska förutsättningarna. Jag undrar om det ändå inte hade varit möjligt, med litet större generositet från statens sida, att föra förhandlingarna i hamn. Det hade ju varit det bästa. Nu får man i stället lappa och laga fram till den utlovade nya organisationen och lagstiftningen, som skall träda i kraft senast den 1 januari 1991. För att de intagna och personalen inte skall fara illa under den mellanliggande tiden tycker jag att man bör vidta följande åtgärder. Socialstyrelsens psykiatribyrå bör förstärkas, så att den kan ge det stöd åt de rättpsykiatriska klinikerna som de så väl behöver. Klinikernas resurser skall inte minskas, utan hellre förstärkas. I Uppsala har man inte råd med de tre läkare som man har i tjänst just nu. Man måste antingen överskrida budgeten eller säga upp någon. Det senare skulle leda till längre vänteoch undersökningstider. Man Prot. 1988/89:42 bör förstärka med medel så att personalens helgtjänstgöring följer samma 9 december 1988 avtal som landstingets. Man riskerar annars att förlora personal dit. Alla inblandade parter bör få delta i förhandlingarna om en förstärkning av tidigare samarbete med Östergötlands resp. Västerbottens läns landsting. Dessa avtal är inte oproblematiska. De har faktiskt medfört så negativa effekter att en av läkarna inte ansett sig kunna göra en fullgod arbetsinsats under nuvarande förhållanden och därför begärt tjänstledigt. Hon har emellertid nekats detta. Man bör inte kräva en minskning av den maximerade undersökningstiden från sex till fyra veckor. En del undersökningar kan säkert göras på fyra veckor, men inte alla. De intagnas tillstånd är så olika, och man måste tillåta en variationsbredd när det gäller utredningstid. Och rättssäkerheten får ju inte äventyras. Sedan tycker jag att det är utmärkt att statskontoret fått i uppdrag att genomföra en översyn av de administrativa rutinerna. Det är ju sådant man inte hinner med när man står i vårdens vardag, och det är sådant man behöver ha hjälp med. Jag vill avsluta med att läsa upp citat ur en skrivelse från företrädare för rättspsykiatrin till socialutskottet och en annan skrivelse från en person som suttit i häkte och väntat på rättspsykiatrisk undersökning i fyra månader. De illustrerar att vi måste vidta åtgärder här och nu och inte rulla åtgärderna framför oss. Ur rättspsykiatrikernas brev läser jag: ”Med anmärkningsvärd solidaritet, pliktmedvetenhet och uppoffran har personalen inom den rättspsykiatriska verksamheten trots dessa ständiga neddragningar kunnat upprätthålla produktionen av rättspsykiatriska undersökningar under åren 1982—1987.

Men att vänta månad efter månad på något så kusligt som en stor sinnesundersökning kan knäcka den starkaste. Även om man försöker förtränga tanken finns den dock hela tiden, varje minut i vaket tillstånd: Är jag sinnessjuk och vad händer med mig då? Resp. är jag frisk och kommer jag då att få ett än hårdare straff?” Så här skall vi väl inte ha det i Sverige. Vad tänker regeringen göra för att klara verksamheten på en acceptabel nivå under 1989 och 1990?